Fru talman! Visst är det bra att komma med idéer och lägga fram propositioner med förslag, utbildningsministern. Men problemet är ju att det som utbildningsministern har kunnat prestera inte har räckt. Vi ser fortfarande att många studenter inte har möjlighet att studera vidare även om viljan finns. Visst är det så att vi har många förslag. Vi har oerhört många förslag. Utbildningsministern är mer än välkommen att anta, eller åtminstone kika på, de konkreta förslag som vi har lagt fram. Det var ju tyvärr så att ministern inte kunde anta det helt finansierade förslag som Centerpartiet hade. Det hade förbättrat oerhört mycket för de studenter som har familj och barn. Det handlar om en 50-50-princip för studiemedlen. Tyvärr orkade regeringen inte gå ända fram och fatta det beslutet. Vi i Centerpartiet prioriterade det. Vi prioriterade studenterna. Många gånger säger man att man ska ha en utredning för att förhala saker och ting. Men den här gången är det inte så. Vi vill tillsätta en snabbutredning för att inte bara - som man gör nu - plocka på i de olika system som finns. Vi måste försöka renodla och göra det enkelt för studenterna att studera och kunna klara ett studentliv. Det är detta Centerpartiet vill. Varför kan inte utbildningsministern säga att det är en besvärlig situation? I svaret säger utbildningsministern att det är en mycket besvärlig situation för studenterna och att man ska hålla koll på det under tiden. Men det räcker ju inte för studenterna att vi säger att vi ska hålla koll på vad som händer. Ett av de problem som både Per Bill och utbildningsministern tog upp gällde studentbostäderna. I dag har bara drygt 20 % av dem som studerar på den högre utbildningen möjlighet att få en studentbostad. Det är ju en av de viktigaste sakerna för att man ska känna trygghet och kunna ha en bra studiemiljö. Jag har fått det svaret flera gånger från utbildningsministern att det är kommunernas ansvar. Ja, det är kommunernas ansvar, men det måste ju också vara vårt ansvar när riksdag och regering beslutar om antalet utbildningsplatser runtom i landet. Varför kan regeringen då inte samla kommunerna och studentgrupperna i högskolestäderna för att titta på hur planeringen ser ut framöver och vilka platser de olika högskolorna kommer att få? På det sättet kan man börja bygga. Den planering som finns nu för byggandet av studentbostäder är väldigt kass. Man räknar med att ungefär 4 000 bostäder är planerade. Det är ju ingenting jämfört med de platser som vi har tilldelat högskolorna och universiteten. Slutligen skulle jag också vilja säga att tidigare när jag har diskuterat med utbildningsministern om att ha en sådan här studiesocial utredning har utbildningsministern sagt att det kan vara en bra idé, men att vi måste vänta på att propositionen om studiemedlen blir klar eftersom det kan förhala det, men det är klart att vi måste se över det. Nu har propositionen om studiemedlen gått igenom och vi har diskuterat det. Varför är det återigen ett så stort problem om det var en god idé innan, som utbildningsministern sade? Jag vill värna om studenterna. Jag har många konkreta idéer att lägga fram. Det är oerhört viktigt att se den samlade bilden av hur studenterna har det.

Fru talman! Som vanligt kommer utbildningsministern in på ett antal frågor i stället för att direkt svara på de frågor som vi ställer från andra sidan. Vad gäller grundtryggheten ska jag svara kort. Den grundtrygghet som Centerpartiet för fram är en oerhörd reform som innebär, som utbildningsminister mycket väl vet, att man ökar möjligheterna för lågoch medelinkomsttagare. Det är det som ger en trygghet i grunden för alla. Som vanligt snackar utbildningsministern bort en hel del bra saker och idéer som vi kommer fram med. Det gör att jag känner mig oerhört ledsen och besviken. Varenda gång vi kommer fram med idéer är det mycket snack om ingenting tillbaka. Precis som utbildningsministern vill vi alla arbeta för studenternas bästa. Då är det ju bra om vi kan försöka diskutera tillsammans och få fram de goda idéerna för studenterna, inte för att vi ska ha en konstgjord debatt här. Vad gäller det här med socialtjänstlagen skriver Östros i sitt svar: Även för studerande kan en sådan praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd underlätta möjligheten till framtida arbete för studenter som har sommarferier mellan terminerna. Det är klart att de flesta vill ut och arbeta, men problemet är ju att arbetstillfällena på sommaren har minskat. Huvudproblemet för studenterna kvarstår. Som student klassas jag av vissa myndigheter som studerande i tio månader, av andra myndigheter som studerande i tolv månader. Varför kan inte utbildningsministern gå med på att se över det här en gång för alla och se till att vi får det gott för studenterna, att studenterna kan känna sig trygga i sin utbildning?
Fru talman! De studiesociala frågorna är en viktig del av en strategi för att stimulera en allt större andel av våra ungdomskullar att gå vidare till högskolan. Så också för människor som i dag inte går vidare till högskolan, från delar av samhället där det fortfarande är ett så pass stort steg att ta att man tvekar. Därför är det viktigt med konkreta insatser som studiestödsreformer och trygghet i form av försäkringar. Det är viktigt att se till att man har ett ordentligt inflytande på sin situation på högskolan. Nästa steg blir inte minst att stärka barnfamiljernas situation. Jag ser det som en av de viktigaste uppgifterna vi har i kammaren att med olika åtgärder se till att stärka barnfamiljernas ekonomiska situation. Det kommer att betyda väldigt mycket för studenterna, inte minst när det gäller barnomsorgskostnaderna. På den punkten hoppas jag verkligen att alla tre partier som har varit uppe här i dag är beredda att ställa upp på ett konstruktivt resonemang. Att bygga ut den högre utbildningen är också en viktig del i en sådan strategi - att se till att det faktiskt blir fler platser, större chans att komma in. Det är inte värt att offra det för att något öka bidragsandelen i studiestödsdelen, som Centern har valt som sin strategi. Centern har i studiesociala frågor ett engagemang, men det är än så länge i form av begrepp och utredningar. Jag önskar att det engagemanget konkretiseras i förslag och i ett deltagande i de diskussioner vi nu för om barnfamiljernas situation, om fortsatt utbyggnad av högskolan och om att se till att stärka studentens ställning i högskolevärlden. Det skulle jag uppskatta. Det får vi väl chans att diskutera framöver, bl.a. när studentinflytandepropositionen ska diskuteras.

Fru talman! Helena Bargholtz har frågat mig om jämställdhet mellan könen inom högre utbildning och forskning samt om utnämning av professorer och prefekter vid Karolinska institutet. Låt mig först säga att situationen på Karolinska institutet som Helena Bargoltz beskriver är beklaglig. Jämställdhet mellan kvinnor och män inom högre utbildning och forskning är en viktig fråga och regeringen har under flera år arbetat med att främja jämställdheten, men jag vill poängtera att det yttersta ansvaret för detta vilar på lärosätena. Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att stödja jämställdhetsarbetet inom högre utbildning och forskning. Riksdagen har tidigare beslutat om principer för s.k. rekryteringsmål för vissa lärosäten i syfte att öka andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer. Regeringen har givit Högskoleverket i uppdrag att utvärdera måluppfyllelsen från föregående treårsperiod samt lämna förslag om nya mål. I uppdraget ingår också att analysera hur bestämmelserna om befordran av lektor till professor har påverkat måluppfyllelsen för respektive lärosäte. Riksdagen har även beslutat om att avsätta medel för att öka jämställdheten inom högre utbildning och forskning. Satsningarna omfattar bl.a. doktorandanställningar för kvinnor, tjänster för underrepresenterat kön samt gästprofessurer för kvinnor. Regeringen anser att det nu behövs en samlad bild av de jämställdhetsinsatser som regering och riksdag vidtagit för att senare i år kunna lämna förslag om fortsatta åtgärder för att främja jämställdhetsarbetet. Regeringen avser därför att lämna ett uppdrag till Högskoleverket att följa upp vissa jämställdhetssatsningar. Uppdraget består i att följa upp ett antal åtgärder som har vidtagits i jämställdhetssyfte. Jag ser med stort intresse fram emot redovisningen av detta uppdrag senare i vår. Vad gäller frågan om prefektutnämningar arbetar Högskoleverket inom ramen för sin verksamhet för att på olika sätt främja ett breddat rekryteringsunderlag avseende innehavare av olika ledningsuppdrag inom högskolan. Under året planerar Högskoleverket att utifrån ett jämställdhetsperspektiv utforma olika ledarskapsprogram för att underlätta rekryteringen av nya ledare på lärosätena. Jämställdhet kommer också att ingå i den utvärdering av universitetens och högskolornas kvalitetsarbete som Högskoleverket nu genomför. Forskningsråden arbetar långsiktigt och medvetet med jämställdhets och genusfrågor. Andelen ansökningar från kvinnliga forskare har också ökat successivt, och i regel ges underrepresenterat kön företräde i de fall ansökningarna är av likvärdig kvalitet. Eftersom det fortfarande råder en skev könsfördelning inom många forskningsområden är det viktigt att forskningsråden fortsätter sitt jämställdhetsarbete. Inom det medicinska forskningsområdet ska Medicinska forskningsrådet i enlighet med sin instruktion främja jämställdhet mellan kvinnor och män i sin verksamhet. Detta arbete har gett resultat i form av ett ökat antal kvinnor i rådets prioriteringskommittéer, vilka beslutar om hur medlen ska fördelas. Rådet arbetar också mycket aktivt med att få fler kvinnor att söka projektbidrag och anställning som forskare. Beviljningsgraden för kvinnliga sökande till anställning som forskare var under 1998 högre för kvinnor än för män. Ett av forskningsrådens verksamhetsmål är att stödja tvärvetenskaplig forskning, både över ämnes och sektorsgränser. Den samverkansgrupp som ett antal forskningsfinansiärer har tillsammans för att främja tvärvetenskaplig forskning ska också användas för att öka medvetandet om genusperspektiv i forskningen. Detta arbete har gett mycket goda resultat. Av de 10 miljoner kronor för kvinno och jämställdhetsforskning som fördelats av Forskningsrådsnämnden sedan 1991 berör ca 40 % av projekten könsperspektiv i den medicinska forskningen. Det är viktigt att arbetet med att främja denna forskning även i fortsättningen ges hög prioritet. Regeringen avser att återkomma till frågan om fortsatta insatser till stöd för jämställdhets och genusforskningsfrågor i nästa forskningspolitiska proposition under hösten 2000. Ovan nämnda uppdrag till Högskoleverket kommer att ingå i underlaget till denna proposition.

Fru talman! Som märks är många kvinnor väldigt engagerade i den här frågan. Det är därför vi deltar från de olika politiska partierna. Fru talman! Att det ska vara så svårt för kvinnor att undgå det ökända glastaket! Gång på gång, inom alla traditionellt manliga yrken, slår kvinnor i glastaket. Och det gör ont. Inte undra på att man får ont i huvudet! Det låter så bra när utbildningsministern i sitt svar på min interpellation talar om att Högskoleverket arbetar med ledarskapsfrågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att forskningsråden arbetar medvetet och långsiktigt med jämställdhetsfrågor. Men jag måste fråga: Är långsiktigt i det här avseendet synonymt med långsamt? Jag är rädd för det. Varför är det då så viktigt att också många kvinnor blir prefekter - för det är ju det min interpellation handlar om? På Karolinska institutet har 13 män på ett bräde utsetts till prefekter. Av 30 prefekter är i nuläget 2 kvinnor. En kvinna är biträdande prefekt. Prefekten är administrativ chef för en institution där ett antal professorer ingår. Efter rektorskapet är prefekten den högsta chefsposten inom den akademiska världen. Då är vilka som blir prefekter av största betydelse för forskning och arbetsförhållanden inom universitetsvärlden. Att kvinnor praktiskt taget helt utestängs från de här posterna innebär att de inte tilldelas ekonomisk makt och ekonomiskt inflytande över forskningsresurserna. De får inte heller möjlighet att utgöra förebilder för alla de kvinnor som finns inom hälso och sjukvården. I dag är majoriteten av medicinstudenterna kvinnor, cirka en tredjedel av läkarkåren är kvinnor och nära hälften av dem som disputerar vid medicinsk fakultet är kvinnor. Den procentuella andelen kvinnor som nått professur är dock betydligt lägre. Men läkaryrket är ändå på väg att bli ett nytt viktigt kvinnoyrke. Det har visat sig att män ofta väljer män. Det framgår inte minst av Kvinnomaktsutredningen från 1998. Då är risken väldigt stor att kvinnor blir förfördelade om det inte också finns kvinnliga prefekter. Det är rent ut sagt osunt att som kvinna under många utbildas i en enkönad miljö eller att bara se manliga chefer. Det har också visats att kvinnliga forskare, särskilt inom klinisk forskning, intresserar sig för andra områden än män. Ofta väljer de mer komplexa frågeställningar där tvärvetenskapligt tänkande, samarbete och öppenhet gentemot annan kompetens behövs. Jag hör nu att det jäser i de kvinnliga medicinarlägren. Det lär vara ett diskrimineringsärende på gång hos JämO. Kvinnliga läkare fruktar också en backlash. Regeringens uppdrag till myndigheterna att redovisa vilka åtgärder som vidtas för att ge kvinnor och män lika möjligheter till utveckling och befordran måste ju utbildningsministern mena någonting med. Vad gör regeringen om man inte är nöjd med myndigheternas redovisningar? Har regeringen en ängels tålamod när det gäller myndigheter som brister i sina skyldigheter?
Fru talman! Utbildningsministern! Den här interpellationen handlar om kvinnliga prefekter vid de medicinska fakulteterna. Att prefekternas inflytande över forskningens inriktning är betydande är tämligen oomstritt. Prefekterna kontrollerar institutionernas hela budget och beslutar över vem som anställs och vem som inte anställs på en lägre nivå. De uppbär alltså en nyckelroll som är avgörande, skulle jag vilja säga, för kvinnors framtida möjlighet till forskning. Utbildningsministern väljer att koncentrera sitt svar på att det är viktigt med ytterligare statistikinhämtande. Låt mig få lämna ett bidrag: I Linköping finns det fyra institutioner vid den medicinska fakulteten. Tre män är prefekter och en kvinna. I Göteborg finns tolv institutioner. Samtliga prefekter är män. I Lund finns det 20 institutioner vid den medicinska fakulteten. 18 av prefekterna är män och två kvinnor. I Uppsala har fakulteten tio institutioner. Samtliga prefekter är män. Vid Umeå universitet har den medicinska fakulteten tolv institutioner. Det finns en kvinnlig prefekt och elva män. Och så har vi då Karolinska: 30 prefekter, varav Cirka en tredjedel av läkarkåren är kvinnor, och närmare hälften av dem som disputerar vid medicinsk fakultet är kvinnor. Här finns resurser. Mycket talar för att många, för att inte säga nästan alla, av de medicinska fakulteterna av tradition är manliga fästen, patriarkaliska borgar. Kanske ändrar man inte på de förhållandena enbart med morötter. Ibland kanske man tvingas ta till piskan. Jag gissar att ministern har något i bakfickan efter allt statistikinhämtande. Det vore bra att öppna lite på förlåten. Vad avser ministern vidta för åtgärder när all den här statistiken och alla de här underlagen är insamlade? Denna statistik är, menar jag, ganska förutsägbar om man ser till viktiga beslutsfunktioner. Vad kan göras utan att det blir ministerstyre?

Fru talman! Utbildningsministern! "Jämställdhet inom den högre utbildningen är inte bara en rättvisefråga utan även en demokratisk fråga och en kvalitetsfråga. När både kvinnors och mäns begåvning, erfarenheter, perspektiv och synsätt kan påverka utformning och resultat av undervisningen och forskningen ökar såväl undervisningens som forskningens mångfald och därmed kvaliteten." Känner ministern igen det? Det står i regeringens skrivelse om jämställdhetspolitiken inför 2000-talet, s. 61. Jag tycker att det är en väldigt bra skrivelse. Jag tycker att den är tänkvärd, och jag tycker också att den medför förpliktelser för alla som har med högre utbildning att göra. Jag är därför glad att ministern är tydlig och gör en tydlig markering om situationen på Karolinska institutet när det gäller jämställdhet när han säger att det här är beklagligt. KI är landets ledande medicinska universitet. Det har en hög status och röner med rätta stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Karolinska institutet har därför ett särskilt ansvar som förebild för landet och för andra högskolor och universitet, inte minst inom jämställdhetsområdet. Det är därför särskilt graverande då rektor på KI beslutat tillsätta alla prefekttjänsterna med män utom en halv tjänst som tydligen en kvinna lyckades få och dessutom efter en viss debatt, allra helst som det enligt de uppgifter som jag har fanns kvinnliga sökande som var intresserade och kompetenta för uppgiften. Det går inte att komma ifrån att rektors ansvar på KI brustit då det gäller att främja jämställdhet enligt högskolelagen från 1997. Jämställdhet mellan män och kvinnor ska inte bara iakttas utan också främjas står det. Det gäller således för rektor inom högskola och universitet att agera aktivt, att stimulera och att stödja kvinnor att ta chefsansvar för att bryta den manliga dominansen inom chefsbefattningar, så att liknande snedrekryteringar, som i detta fall, inte uppkommer. Det kan t.ex. vid nomineringar handla om att se till att både en man och en kvinna föreslås som kandidater till varje tjänst. Det handlar om kunskaper, det handlar om erfarenheter, det handlar om förebilder, och det handlar om trovärdighet för utbildning och forskning. Sveriges befolkning består av ungefär 50 % kvinnor, och vi är dessutom patienter. Hur ska vi kvinnor någonsin få förtroende för forskning och sjukvård om inte lärosätena representeras på lika villkor av båda könen? Kvinnor och män har olika erfarenheter som de tar med sig in i utbildning och forskning, inte minst gäller det medicinsk forskning. Vi vet i dag t.ex. att kvinnor inte har fått rätt behandling vid hjärtsjukdom, eftersom all kunskap och forskning byggt på erfarenhet från män. Forskning runt typiska kvinnosjukdomar som värk, menstruationsproblem, graviditetsproblem, m.m. får mindre uppmärksamhet med alltför få kvinnliga forskare. I betänkandet God sed i forskningen, SOU 1999:4, skriver vi att jämställdhet mellan män och kvinnor har ett moraliskt värde och därför i grunden handlar om etik. Jämställdhet i forskarvärlden blir därmed att betrakta som en forskningsetisk fråga och förs därför fram inom alla områden i utredningen. Jag kommer att återkomma med en del frågor till ministern som jag tyvärr inte hinner med nu.
Fru talman! Sonja Fransson kan få lite av min tid sedan, eftersom jag inte tänker hålla något hovsamt anförande om självklarheten i att hela Sveriges befolkning ska vara representerad på alla poster och att vi har kompetens och bredd i hela landet bland båda könen. Jag skulle i stället vilja säga att jag ser Karolinska institutets utnämning av professorer som ett flagrant exempel på total nonchalans av riksdagens jämställdhetsarbete. Jag ser i svaret att regeringen nu avser att lämna ett uppdrag till Högskoleverket för att följa upp vissa jämställdhetssatsningar. Det är ju bra, men i det här svaret hittar jag ingen konkret åtgärd när det gäller den här konkreta aktionen och manifestationen av att Karolinska institutet fullständigt ger attan i jämställdhetsarbetet. Och jag skulle önska mig ett konkret handlande.
Fru talman! Sonja Fransson inledde sitt inlägg med att läsa ur en viktig proposition från regeringen som handlar just om synen på jämställdhetspolitiken. Det är precis den som jag har som min utgångspunkt - en rättvisefråga, en demokratifråga, men också en kvalitetsfråga i utbildning och forskning. Jag tror att det är ett viktigt angreppssätt om vi ska komma vidare när det gäller att stärka jämställdheten. Nu har vi ett konkret fall som vi diskuterar - Karolinska institutet och dess utnämning av prefekter. Ewa Larsson vill antagligen att vi ska utnämna prefekter i riksdagen. Så tolkar jag inte de övriga tre debattörerna. Då blir det ju genast ett lite svårare problem. Om vi var beredda att säga att högskolan inte själv ska kunna göra utnämningar så vore det ett stort steg att ta från fria universitet och högskolor. Men vi skulle möjligen kunna lösa ett problem som vi alla är upprörda över. Men det blir något mer komplicerat än så. Det är klart att de fria högskolorna och universiteten måste själva besluta om utnämning av prefekter. Hur kommer vi då vidare när vi ser sådana beklämmande resultat, inte bara på Karolinska institutet utan precis som Helena Bargholtz visar på flera av våra högskolor och universitet? Den första och självklara utgångspunkten är att man inte har kommit särskilt långt i jämställdhetsarbetet i högskolevärlden. Om vi tittar på vad som har hänt under en så lång period som tio år har andelen kvinnliga professorer ökat från 5 % till 11 %. Det är ju otroligt låga nivåer. Andelen kvinnliga högskolelektorer har ökat från 17 % till 25 %. Andelen kvinnliga forskarassistenter, som är en av de viktiga tjänsterna i högskolevärlden för att meritera sig för fortsatt karriär i forskningen, har ökat från 23 % till 37 %. Om vi tittar på nyantagna till forskarutbildning har andelen kvinnor ökat från 32 % till 44 %. Här händer någonting underifrån som är en väldigt viktig trend. Liksom det tidigare har varit så att kvinnorna har blivit i majoritet på grundutbildningen så ser vi en utveckling i forskarutbildningen där vi får en större andel kvinnor, och det börjar till slut närma sig den andel som man bör ha, nämligen en som är i rimlig paritet med den man har i grundutbildningen. Vi har någonting väldigt gott att bygga på. Upprördheten över situationen behöver därför inte bli hopplöshet. Då är frågan hur vi ska hantera detta. Regeringen har ju hittills valt att arbeta med att se till att man vid varje universitet diskuterar fram rekryteringsmål för andelen professorer för att tvinga dem och stimulera dem till att konkret arbeta med att hela tiden öka denna andel. Det har gått bra på vissa ställen och sämre på andra ställen. Vi kommer nu att fortsätta diskussionerna med dem för att se till att detta arbete inte får avstanna. Det är naturligtvis någonting som man måste ta hänsyn till i hela högskolesystemet. Ett annat sätt att arbeta har varit att se till att fördela särskilda medel till att stimulera anställning av underrepresenterat kön, oftast kvinnor - professurer, forskarassistenttjänster, doktorander, kringresurser. Det som vi har bett Högskoleverket att göra nu är inte att inhämta ny statistik - vi vet tillräckligt väl hur det ser ut - utan att se hur dessa metoder fungerar för att sedan också ge förslag på ytterligare insatser som vi kan fortsätta att arbeta med fram till de propositioner som kommer och som rör forskningspolitiken under året. Jag tror att den största otjänsten gör vi oss om vi inbillar oss att det bara är för oss att vara väldigt aktiva i form av ett konkret beslut så får vi fler prefekter på Karolinska institutet. Det handlar om att bedriva opinionsbildning och visa för omvärlden att högskolan är en ojämställd bastion och att också visa på de goda exempel som vi har. Det tror jag också kommer att visa sig i reaktioner från våra studenter. Vem vill gå på en konservativ högskola eller ett konservativt universitet som inte tar dessa frågor på allvar. Men det handlar också om, vilket jag får återkomma till, konkreta insatser där vi först måste titta på hur de som vi nu arbetar med har fungerat för att sedan fortsätta.
Fru talman! Jag har uppfattat att utbildningsministern och vi fyra kvinnor strävar i samma riktning. Jag vill också framföra ett tack för svaret, vilket jag glömde att göra i mitt tidigare inlägg. Vad som bekymrar mig väldigt mycket i detta är att det i grund och botten handlar om en stor grupp människor, alltså kvinnor, som tappar sitt självförtroende därför att de känner att de på grund av sitt kön inte upplevs som lika meriterade som männen. Det är ju det som det handlar om i grund och botten. Det är en väldigt djupt liggande känsla som många kvinnor har oavsett yrkesområde. Det är ju därför som det är så viktigt att markera att kvinnor är lika bra som män, därför att väldigt många kvinnor går ju in med den outtalade känslan av att de kanske ändå inte riktigt duger, och så blir de dubbelt så ambitiösa. Attitydförändring är oerhört viktig, och jag hoppas att utbildningsministern då och då deltar i jämställdhetsdebatter - t.ex. i Kvinnliga läkares förening, för att visa att det finns ett stöd utifrån - och naturligtvis, vilket är väl så viktigt, deltar i jämställdhetsdebatter med dessa äldre professorer som sitter däruppe och bestämmer och som säger att de tycker att kvinnor är lika bra och duktiga men sedan pekar på att det inte finns några kvinnor som vill. Det tunga argumentet är alltså att kvinnor inte vill. Sedan talas det om en mängd skäl. Men då gäller det att övertyga om att kvinnor visst vill, om de känner att de får och att de blir uppmuntrade. Sedan till en annan sak som jag tycker att det vore intressant om man kunde göra från regeringens sida. Det handlar om att få fram stimulansbidrag eller att på något sätt stimulera forskningen kring hur besluten går till i det akademiska systemet och om hur kvinnor och män hanteras i den processen; detta för att också få det här vetenskapligt belagt. Naturligtvis gäller det också att studera varför kvinnor hoppar av den akademiska karriären. Vad är det som är så svårt? Vad är det som gör den så pass omöjlig? Varför kan man inte liksom anpassa den efter kvinnors villkor? I mitt förra inlägg frågade jag om regeringens tålamod. Visst, det är bara att ta fram de här planerna. Men finns det någon möjlighet, utan att ägna sig åt ministerstyre, att på något sätt pressa på?
Fru talman! Tack, utbildningsministern, för ett som jag tycker gott svar. Visst pekar alla siffror åt rätt håll. Över detta kan vi glädjas men det går förtvivlat långsamt, precis som utbildningsministern påpekade. Det är gott och väl att samtal förs med alla universitet och att särskilda medel avsätts för att fylla upp vad gäller det underrepresenterade könet. Det gläder mig också att utbildningsministern säger att det inte är ren statistikinhämtning som det handlar om, utan det handlar också om metodundersökning - hur det fallit ut, hur det har fungerat med olika medlen. Alla kommer vi att vara mycket intresserade av att få ta del av detta. Men när man ger ett sådant här uppdrag och säger att vi vill ha reda på hur metoderna har fungerat för att kunna gå vidare finns det, gissar jag, olika tänkbara vägar. Det skulle vara intressant att få ta del av de tankar om olika vägar som rör sig i utbildningsministerns huvud. Jag tror att det vore bra om vi på ett tidigt stadium kunde få en debatt om detta. Varför inte börja den debatten i dag? Den frustration som vi som sitter här känner har naturligtvis flera bottnar. Dels känner vi med alla kvinnliga läkare som rör sig i de här kretsarna. Vi vill att de ska tillgång till en utbildning där det också finns kvinnliga förebilder på beslutsfattande nivå. Detta är oerhört viktigt för möjligheterna att rekrytera för framtiden. Dels har vi patientperspektivet och möjligheten att få belyst kvinnors hälsa som norm, alltså inte enbart mannens. Det gäller då både läkemedelsforskning och rent medicinsk forskning.
Fru talman! Jag håller med Maria Larsson. Vi vet en del och det händer väldigt mycket men vi tycker att det går långsamt. Thomas Östros berörde själv frågan om hur vi kommer vidare. Förre utbildningsministern, Carl Tham, gjorde en mycket bra insats, tycker jag, i och med inrättandet av de s.k. Thamprofessorerna.

Sedan undrar jag om ministern är villig att skärpa kravet på individuell könsuppdelad statistik. Det är möjligt att vi har en del statistik men jag menar också internt. Man måste redovisa hur det ser ut inom olika områden när det gäller alla former av tillsättningar, vid fördelning av resurser m.m., så att vi tydligt kan följa och sätta press på jämställdhetsarbetet inom högskolor och universitet.

Fru talman! Ministrar kommer och går - alldeles för fort ibland, tycker jag. Men jämställdhetsarbetet inom högskolan går trögt. Vi är ju alla överens om att det går alldeles för trögt. Ubildningsministern kan verkligen känna ett stöd i att vi är så många som vill debattera frågan. Utslaget, det som gjort att vi inte längre är tysta, är det flagranta exemplet på nonchalans. Jag återkommer till det eftersom jag tycker att det är så graverande. Helena Bargholtz tar upp i sin interpellation det faktum att man inte har vidtagit åtgärder för att stimulera kvinnor att verkligen hänga kvar i sökandet. Vi vet ju att män väljer män. Men vi vet också att kvinnor har en tendens att välja män. Flera kvinnor behöver komma in på en gång för att det ska bli en förändring och för att kvinnor ska orka stanna kvar. Självklart ska vi inte ha ministerstyre - även om det ibland kunde vara trevligt, kan man tänka. Vi ska dock absolut inte utnämna prefekter här i riksdagen. Arbetet har alltså inte kommit långt och samtidigt vet vi vilken betydelse det här har för kvaliteten som helhet och för bredden i forskning och utveckling i Hur kommer vi då dit? Vi kan ju inte bara utreda och sammanställa fakta en gång till. Självklart ska vi fortsätta att diskutera men man måste också någon gång tillåtas bli förbannad och säga ifrån. Jag skulle vilja höra ett konkret exempel där det inte är fråga om ministerstyre.
Fru talman! Jag tror att den sämsta idé och strategi som man kan ha kring ett lärosäte i dag är detta med att bortse från jämställdhetsfrågor, för det drabbar med förödande kraft. Det är säkert så - det tror alltså även jag - att strukturer bland män på universitet och högskolor gör att de här frågorna inte kommer upp som de viktigaste men det finns också en annan effekt, nämligen trycket utifrån och studenternas intresse. Vart söker sig unga och begåvade kvinnor? Söker man sig till ett universitet som kännetecknas av konservatism och av en ovilja att förändra och följa med i samhällets utveckling? Eller söker man sig någon annanstans? Detta tror jag är viktigt. Möjligen var det förr en strategi att framstå som den konservativa bastionen men det kommer inte att lyckas i framtiden. Jag har fått en del konkreta frågor. Statistiken kan inte vara en strategi för att komma till rätta med problemet men det är nödvändigt att ha den. Därför har regeringen från alla våra myndigheter begärt in en könsuppdelad statistik. Det ska inte vara möjligt att inte se hur läget är. Detta är en viktig del att ha med som underlag. Möjligheten till positiv särbehandling finns i högskolan men jag är gärna villig att göra en översyn för att se om förslag till ändringar där kan vara aktuella; detta finns alltså där. Det är också så att myndigheterna inför regeringen har ett ansvar för att ha en plan och en strategi för hur man ska klara ledningsfrågorna även i ett jämställdhetsperspektiv. När vi börjar närma oss forskningens innehåll kan det sägas att den medicinska forskningen särskilt uppmärksammats för att de populationer som används när man testar är män. Det är naturligtvis ett flagrant exempel på vad bristande jämställdhet kan leda till. Sedan år 1999 finns när det gäller MFR ett policyutarbetande för etikkommittéerna som understryker betydelsen av att populationerna vid forskning självklart måste överensstämma med hur det ser ut bland människor i största allmänhet, inte med hur det ser ut i specialgrupper som exempelvis medelålders män. Detta är också viktigt. Jag tror att en väsentlig del i en strategi här är att se till att det ännu mer tydliggörs vilka av våra institutioner som inte klarar av de krav på modernisering som finns. Högskoleverket gör nu en rangordning av våra högskolor och universitet just ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag föreställer mig att det blir ett stort intresse kring publiceringen av den rangordningen. Jag föreställer mig också att trycket ökar på våra högskolestyrelser, som regeringen utnämner och som har ett ansvar att arbeta med de här frågorna. Det är klart att utredningsperspektivet är sådant att vi förväntar oss att de styrelser som vi utnämner ser till att det finns idéer och strategier för hur man ska arbeta med dessa frågor lokalt på högskolan och universitetet. Jag tycker att det går alldeles för långsamt. Men under senare år har initiativ tagits som jag tror att vi kan njuta frukterna av under de kommande åren. Det får inte stanna av och därför har vi bett Högskoleverket att snabbt titta närmare på de initiativ som har tagits. Hur verkar de ha fungerat? Finns det anledning att fortsätta ta liknande initiativ eller andra initiativ med t.ex. särskilda resurser avsatta? Den svåra frågan blir, det ska jag öppet erkänna att jag själv funderar väldigt mycket på: Ska vi använda sanktionsinstrumentet? Vad innebär det? Ska vi dra undan forskningsmedel från en institution som inte uppnår jämställdhetskravet? Jag, som ansvarig för området, känner ändå att det finns både en positiv och en negativ sida med detta. Signalen blir glasklar. Men vi kommer också att avbryta forskningsprojekt, säga upp forskare som är mitt inne i ett arbete med kanske viktiga upptäckter för hela mänskligheten. Det är ingen enkel fråga att ta ställning till. Aktivitet ska finnas, men jag erkänner att det också finns svårigheter i samhället att ta itu med.
Fru talman! Jag hade just tänkt föreslå det som utbildningsministern tog upp, nämligen en jämställdhetsmärkning av medicinska fakulteter. Gör en stor drive kring detta när redovisningen blir klar och tala om vilken medicinsk fakultet som har den bästa jämställdheten. Dela ut ett pris till denna. Låt det gärna bli lite pengar till forskning eller något liknande. Men dela också ut ett skampris till den fakultet som är den sämsta. Jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta fram det också. Man kanske inte ska gå så långt som att dra in forskningspengar, det kan man diskutera. Men ett jämställdhetspris till den bästa medicinska fakulteten, gärna i form av extra forskningsanslag, det tror jag kunde vara mycket läckert att få. Jag tror, som framgår, mer på morot än på piska. Jag tror att det har bättre effekt. Avslutningsvis vill jag tacka utbildningsministern för den här debatten, som jag tycker har varit mycket viktig. Det finns anledning att följa de här frågorna. Målet måste naturligtvis i förlängningen vara att det snart är lika vanligt för kvinnliga medicinare att få nobelpriset som det är för manliga. Tack!
Fru talman! Ett kort tack för en viktig diskussion. Jag tar gärna emot fler konkreta förslag och ser fram emot fortsatta debatter i riksdagen. Jag ämnar också lägga fram konkreta förslag på riksdagens bord.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat statsrådet området. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. I sin interpellation frågar Elver Jonsson om regeringen avser att vidta några åtgärder som innebär att svenska sändningar av våra grannländers public service-utbud snarast kan starta. Han undrar också om några följdinsatser, som bl.a. ett utökat kultursamarbete, i så fall kommer att föranstaltas och om regeringen är beredd att med ett utökat TV-samarbete dra nytta av en utveckling och harmonisering inom Norden vad avser näringsliv, arbetsmarknad och handel. Inledningsvis vill jag peka på de möjligheter som i dag finns att se TV-program från våra grannländer. Det finns t.ex. ett avtal om utbyte av TV-program mellan Sverige och Finland. Programmen i Finlands TV distribueras i ca 25 orter i Sverige. Motsvarande svenska kanal, SVT Europa, når 1,7 miljoner tittare i Finland. Inom ramen för Nordvisionsamarbetet finns också sedan decennier ett utbyte av program och gemensam programproduktion mellan public serviceföretagen i de nordiska länderna. En annan möjlighet att ta del av nordiska program är via kabel-TV, som ca 60 % av den svenska befolkningen är ansluten till. I Västsverige kan man t.ex. på många håll se norsk television och i Sydsverige ofta dansk. I andra delar av Sverige har kabel-TV företagen tidigare dock ofta valt att inte erbjuda abonnenterna nordiska program. I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att yttrandefrihetsgrundlagen innebär att kabel TV-företagen självständigt avgör vilket programutbud som ska finnas i deras kabelnät. De enda kanaler som företagen är skyldiga att vidarebefordra, genom den s.k. must carry-skyldigheten, är public servicekanalerna SVT 1 och SVT 2 samt i vissa fall numera också SVT 24, TV 4 samt en kanal för lokala kabelsändarföretag. Skyldigheten att ge utrymme för vissa program får enligt yttrandefrihetsgrundlagen dock inte vara större än den behöver vara med hänsyn till allmänhetens intresse av en allsidig upplysning. Att ytterligare utöka must carry-skyldigheten kräver ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen, vilket i dagsläget inte ter sig som möjligt. föreslog utredningen att en norsk och en dansk public service-kanal skulle beredas plats i de svenska kabelnäten och att tittarna skulle ges möjligheter att påverka programutbudet. Förslaget mötte kritik från bl.a. Justitiekanslern, eftersom det skulle kräva ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen. Betänkandet innehöll dock inga förslag till grundlagsändringar och har därför inte kunnat utgöra grund för något konkret förslag från regeringens sida. 1999:30) att det bl.a. bör övervägas om inte en ändring bör göras av yttrandefrihetsgrundlagen för att möjliggöra lagstiftning som har till syfte att ge abonnenterna ett större inflytande över vilka program som ska distribueras i kabelnäten. Bakgrunden är den monopolliknande ställning som kabel-TV-företagen ofta har gentemot sina abonnenter. Regeringen har emellertid inte tagit ställning till denna fråga ännu. Den pågående teknikutvecklingen påverkar också möjligheterna på TV-området. Distributionen av TV program blir i allt högre grad digitaliserad. Vi har numera t.ex. tillgång till både marksänd digital-TV och digitaliserad kabel och satellit-TV på många håll i landet. Förutsättningarna att se nordisk television i Sverige är därför delvis annorlunda nu än när regeringen tillsatte utredningen om grannlands-TV 1996. Genom denna teknikutveckling har möjligheten att se grannlands-TV ökat. Det kan t.ex. nämnas att Telia, som har ca 1,3 miljoner hushåll anslutna till sitt kabel-TV-nät, redan i dag erbjuder sina abonnenter att à la carte beställa de nordiska kanalerna. Även andra operatörer erbjuder en motsvarande möjlighet till programutbud. Min egen uppfattning är att det säkert är en kombination av teknikutveckling och debatt som har drivit fram denna utveckling. Sammanfattat kan man alltså konstatera att många människor i Sverige i dag trots allt har en faktisk möjlighet att se nordisk television. Från regeringens sida följer vi utvecklingen inför eventuella beslut om behov av insatser som ytterligare kan öka utbudet av nordiska program i Sverige.

Fru talman! Det är att beklaga att min interpellation inte fullt ut nådde samarbetsminister Leif Pagrotsky, som hade fått ett brett frågebatteri av övergripande natur. Därför får jag inte svar på alla mina frågor. Två frågor är näst intill utelämnade och de svar jag får finns det anledning att ifrågasätta både vad gäller innehåll och ambition. Sveriges möjligheter att se nordiska grannländers TV-utbud står sedan länge på undantag. Det är fråga om en lång lidandeshistoria. En nordisk satellit blev aldrig av. Industri-TV-satelliten sändes inte upp. Jag tackar kulturministern för svaret men måste erkänna, vilket väl redan har framgått av mitt tonläge, att jag inte har så mycket hopp om att några nya grepp kommer att tas av statsrådet eller regeringen - men det kanske kommer i repliken. Kulturministerns uppgift att ca 60 % av den svenska befolkningen är ansluten till kabel-TV borde för att bilden ska bli korrekt kompletteras med upplysningen att endast några få procent har möjlighet att se danska och norska program. Det är således en oerhörd skillnad jämfört med möjligheterna för norska och danska TV-tittare att se svenska program. I sitt interpellationssvar nämner Marita Ulvskog att frågan om grannlands-TV har varit föremål för en offentlig utredning. Den utredningen tillkom på direkt begäran av den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson och tillsattes av kulturminister Margot Wallström. Det färdiga betänkandet överlämnades till Marita Ulvskog, som alltså har ansvaret för att inget har gjorts åt saken under årens lopp. Kulturministern säger att utredningen mötte kritik. Det hade varit mera korrekt att säga att en klar majoritet av remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag. Det är sant att några av remissinstanserna ansåg att ett genomförande av utredningens förslag kunde kräva ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, men sådana påpekanden innebär inte att man menar att kulturministern skulle vara overksam. Av interpellationssvaret kan man få intrycket att verkligheten säger han att det "inte är självklart" att utredningens förslag överensstämmer med YGL, och han anser att de inte bör genomföras utan noggranna överväganden. I interpellationssvaret säger kulturministern vidare att utredningen inte lade fram några förslag till grundlagsändringar och därför inte har kunnat utgöra grund för något förslag från regeringens sida. Marita Ulvskog talar om detta som om det vore fråga om en försummelse, men det var kulturministern själv som i en interpellationsdebatt för nästan på dagen tre år sedan uttryckligen slog fast att det inte ingick i utredningens uppdrag att behandla konkreta rättsfrågor. Vad utredningen skulle komma att föreslå skulle eventuellt följas upp i en juristutredning. Därför kvarstår frågan obesvarad om kulturministern kommer att medverka till att ministerrådet under våren på Nordiska rådets uppmaning kan ge mera positiva besked som innebär att vi i Sverige kan ta del av våra grannländers TV-utbud. Jag brukar ibland lite rakt säga att man här i riksdagshuset kan se näst intill alla TV-kanaler i världen men man inte kan se TV-utbudet från grannlandet Norge. Det är, fru talman, att beklaga.
Fru talman! När Nordiska rådets mittgrupp träffades förra veckan för att diskutera en plattform för nordisk regionalpolitik var en av de punkter som vi enades kring att det är anmärkningsvärt att vi ännu inte kan se varandras allmäntelevision inom Norden. År 1974 togs frågan upp för första gången i Nordiska rådet. Jag kan inte förstå varför det tar så lång tid när det finns ett politiskt intresse för att driva frågan. Det finns ett allmänintresse av att se nordisk television selektivt - inte generellt. Det finns en stark politisk vilja att ge möjlighet till detta. I Sverige har 40 % inte möjlighet att se de övriga nordiska ländernas program. De resterande 60 procenten har bara en marginell sådan möjlighet. Det är fint att det här nämns, men det är inte det som vi syftar på. Vi menar att man ska kunna se de nordiska public service-programmen. Helst ska man kunna se dem i allas vårt gemensamma marknät. När vi nu vidgar yttrandefriheten genom de digitala marksändningarna är jag förvånad över att det inte har kommit in några ansökningar om att på en egen digital kanal få sända de nordiska programmen. Hur skulle detta kunna bekostas? Skulle man kunna tänka sig att de nordiska länderna clearade varandras tjänster, så att det blev ett nollsummespel? Jag tycker att Sveriges Television borde agera i den här frågan. Jag vet att vi inte här i riksdagen ska bestämma om detta, men det finns ändå en politisk vilja. Om jag inte har missförstått saken finns det också en politisk majoritet i frågan. På vilket sätt vill kulturministern nu verka för att denna politiska majoritet någonsin ska få genomslag?
Fru talman! Som jag tidigare nämnt förekommer det redan i dag trots allt ett omfattande samarbete mellan de nordiska public service-företagen, bl.a. när det gäller gemensam programproduktion, programinköp och överföring och försäljning av nordiska program till icke-nordiska länder genom Nordvisionsamarbetet. Ett annat samarbete, där man producerar barnprogram, är Nordmagi. Inom det tekniska området samarbetar man tillsammans med de nordiska telebolagen inom NorDig med att utarbeta en gemensam nordisk standard för digitala mottagarapparater, osv. Samarbetet inom det nordiska TV-området är således omfattande, vilket också kommer de svenska tittarna till del. Som jag nämnde tidigare finns det faktiskt kabelföretag som sänder nordiska program. Elver Jonsson inledde med att säga att det nordiska TV-samarbetet är en lång lidandeshistoria, och Ewa Larsson nämnde 1974 som ett startår. Det var kanske ett lidande också dessförinnan. Jag håller helt med om detta, men det som Elver Jonsson begär är att jag efter tre och ett halvt år som kulturminister ska lösa detta. Det hinder som jag har haft under dessa tre och ett halvt år är att Norge, Sverige och Danmark inte ser likadana ut på detta område. Kabelföretagen har i Sverige ett oerhört inflytande, eftersom de har kablat upp så många hushåll - 60 % av hushållen. Den situationen har vi inte i de andra nordiska länderna. Våra grannländer har inte en yttrandefrihetsgrundlag som ger kabelföretagen denna starka monopolliknande ställning. Dessutom vet jag inte hur man från Elver Jonssons partikamrater i det liberala partiet i det danska Folketinget agerar, men jag kan säga att Elver Jonssons partikamrater i denna kammare bestämt motsätter sig alla försök att bryta upp denna monopolliknande ställning för kabelföretagen. Vi kan se det i det arbete som hans partivänner bedriver i Digital-TV kommittén, som skapar utrymme för ett rikare programutbud och även så småningom säkerligen för ett nordiskt programutbud. Vi kan också se det i Ägarkoncentrationsutredningens förslag, som går ut på att bryta upp monopol på olika sätt och på att skapa en möjlighet att fylla våra frekvenser med mer av mångfald. Det är ett problem. Jag kommer att fortsätta att agera, men jag vill ändå redovisa att det ser olika ut i olika länder. Jag kommer att fortsätta att driva de här frågorna i nordiskt sammanhang och självfallet även i Sverige. Att Justitiekanslern har synpunkter av det slag som han framförde när det gällde den s.k. Bodströmska utredningen kan man inte gå förbi, men det är också något som Ägarkoncentrationsutredningen har tagit upp igen. Jag är beredd att gå vidare med detta, om jag tror att det finns någon möjlighet att få majoritet i riksdagen för de grundlagsförändringar som det kräver. Hittills är Elver Jonssons eget parti ett av de riktigt stora hindren för detta.
Fru talman! Kulturministern säger att här finns ett omfattande samarbete, men summan är att det är sämre i Sverige än i andra nordiska länder. Jag tycker att statsrådet hänger sig alltför mycket åt att enbart tala om de tekniska förutsättningarna och möjligheterna och kabelföretagens verksamhet. Sedan ställer hon den retoriska frågan om hon på tre år ska ha löst detta. Jag tycker att det finns anledning att kräva ett större engagemang, att åtminstone likt våra grannländers kulturministrar och statsministrar tala med företagen om att vara med i ett bättre utbud. T.ex. Norges tre senaste statsministrar har upprepade gånger aktualiserat frågan för den svenska regeringen. Fru talman! Paradoxen når sin höjdpunkt då Marita Ulvskog i olika sammanhang framhåller att det är den vidsträckta lagfästa yttrandefriheten som gör att svenskarna har så ytterst begränsad möjlighet att se grannländernas TV. Kulturministern kan väl ändå inte mena att yttrandefriheten i Norge och Danmark är sämre garanterad därför att danskar och norrmän har fått inflytande över vilka kanaler som ska sändas och vad som ska sändas i kabel-TV? Om regeringen inte vill lägga fram förslag till lagändringar som ger TV-tittarna ett inflytande över vad de får se på TV, kanske företrädare för regeringen kan ta upp ett resonemang med TV-bolagen och försöka att på frivillig väg bereda plats för grannlandsprogram? Det gjorde Danmarks och Norges statsministrar, vilket hade till följd att Telenors kabel TV-bolag åtog sig att i sitt grundutbud ta med svenska och danska public service-program. Det kunde vara värt ett försök. Marita Ulvskog talar om digital-TV som en framtida lösning på många problem. På något sätt känns det som att på den punkten är sällskapet inte så stort. I en tidigare riksdagsdebatt sade Marita Ulvskog när en talare sade att det var en skandal med svårigheten att i Sverige se grannlands-TV: "Det är en gammal skandal dessutom." Men så talade hon om vad de digitala TV-kabelnäten skulle kunna erbjuda. Så avslutade hon sitt anförande den 19 mars 1998: "Skandalen är alltså redan avvärjd, och det kommer att bli succé -." Det är ett hurtigt svar, fru talman, men enligt min mening har succén uteblivit. Kulturministern avslutar sitt interpellationssvar med att säga att regeringen följer utvecklingen. Jag tycker att det skulle vara riktigare av en kulturminister att säga att vi ska försöka påverka utvecklingen. För att i det avseendet avge ytterligare mod, kan det vara skäl att erinra om hur det gick när ett nordiskt problem på ett helt annat område för länge sedan fick sin lösning. Det gällde den nordiska passunionen. Den var praktiskt taget alla myndigheter emot. Men en politiskt stark turnering ledde till ett positivt avgörande. Med samma infallsvinkel, att driva frågor även när jurister och myndigheter inte är lika entusiastiska, skulle vi kunna nå framgång i att svenska medborgare får samma chans som t.ex. danska, norska och finska medborgare att ha ett utbyte med grannlands-TV.
Fru talman! Trots allt det nordiska samarbete som pågår kan vi inte se varandras nordiska program. De nordiska länderna ser inte likadana ut. Det är det vi behöver lära oss. Det skulle vi kunna göra om vi kunde se varandras TV-utbud. Jag tänker också på vårt nordiska språk. Det är inte många som kan det i dag. Det kommer fram vid Nordiska rådets möten att det är allt färre som förstår det nordiska språket. I Finland pratar man hellre engelska, och på Island talar man hellre engelska. Vi svenskar har svårt att förstå danska trots att de förstår vår svenska. Det är viktigt att vi kommer fram i frågan. Vad jag förstår finns det en politisk majoritet i riksdagen för en grundlagsändring utan Folkpartiets medverkan. Det bör inte vara något problem. Jag hade två frågor. Den ena har jag redan fått svar på, nämligen om kulturministern avser att arbeta vidare med frågan i Nordiska ministerrådet. Den frågan har jag fått ett jakande svar på. Den andra fråga gäller om kulturministern tror att fler digitala frekvenser i marknätet kommer att ge ett nordiskt utbud.
Fru talman! Jag vet inte om Elver Jonsson har missuppfattat mig, men jag har inte talat om de digitala kabelnäten som någon lösning på utrymmet i etern och därmed utrymme för det nordiska public service-utbudet. Däremot finns en möjlighet i det digitala marknätet. Tyvärr har Folkpartiets ledamot i digital-TV-kommittén motsatt sig en fortsatt utveckling av det digitala marknätet. Sedan var det frågan om olikheterna mellan de nordiska länderna. Jag tycker verkligen inte att det är sämre grundlagar i Danmark och Norge. Jag vill inte betygsätta dem. Våra grundlagar, och vår yttrandefrihetsgrundlag, är så detaljerade att när utvecklingen kräver förändringar måste grundlagen förändras, även om det kan handla om små förändringar som i själva verket vidgar yttrandefriheten.

Fru talman! Jag blir något överraskad över att kulturministerns handlingsförlamning har berott på att en ledamot i en utredning inte har gett sin fulla support. Jag ska medverka på min kant, och jag får ta det som ett löfte att kulturministern ska tala med dem som har avgörandet i sin hand. Jag kan förstå om kulturministern tycker att jag har haft en kritisk ton. Jag brukar undvika det, men ibland kan sinnet rinna på. Vi som har varit verksamma i Nordiska rådet under 20 års debatter om att lösa dessa frågor anser att det är så självklart. Vi har hört högtidstalen om att Norden egentligen inte är fem länder, det är ett enda område - vi tycker och vill så lika och vi ska samarbeta. Sedan visar det sig att det största landet är på efterkälken och är i detta sammanhang något av ett u-land. Det är generande att konstatera detta nu när vi har gått in i det tredje årtusendet. Jag vidhåller att kulturministern i sin paradox når oanade höjder när vidgandet av en yttrandefrihet blir ett yttrandefrihetsproblem, när diskussionen skulle kunna föras över den nordiska TV-rutan. Det går inte att begära att kulturministern ska diskutera närings och handelspolitik och effekterna på arbetsmarknaden, men jag tror att det spelar en roll att vi skulle komma på speaking terms om det fanns ett kulturutbud även via TV-verksamheten. Det spelar en så oerhörd roll även för andra verksamheter. Fru talman! Låt mig avsluta med att jag hyser en förhoppning att kulturministern till vårens möte med Nordiska ministerrådet ska ha drivit på frågan så att den kan få en lösning.

Fru talman! Elver Jonsson säger att jag vill göra detta till ett yttrandefrihetsproblem. Nej, det vill jag inte. Men det är de facto ett yttrandefrihetsproblem, därför att vi har en yttrandefrihetsgrundlag som skiljer sig från de andra nordiska ländernas lagstiftning på detta område. Det tvingar oss att göra förändringar av yttrandefrihetsgrundlagen för att vi ska få möjlighet att sända nordisk television och för att kabelföretagen som lever på denna marknad ska släppa till utrymme. Sedan är det en annan fråga som gäller att skapa nytt utrymme i marknätet och den vägen öppna för nordisk television. Där kommer Elver Jonsson nu att hjälpa mig att få Folkpartiet att intressera sig för ett samarbete. Det finns alltså två vägar, yttrandefrihetsgrundlagen och den nya tekniken, och där litar jag nu på Elver Jonssons övertalningsförmåga. När det gäller de övriga nordiska länderna är jag inte expert, utan det är Leif Pagrotsky. Jag hoppas att Elver Jonsson kan framställa en annan interpellation och få direkta svar av honom. Men av de redovisningar som Leif Pagrotsky lämnar ser jag att det finns oerhört mycket positivt som ändå händer i fråga om näringssamarbete, inte minst företagsfusioner som kanske inte når de stora rubrikerna, och sådant är alltid lyckosamt. På kulturområdet byter vi folk över gränserna och har ett intensivt kulturutbyte. Det har icke försämrats, utan det har utvecklats väldigt kraftigt under de senaste åren. Men jag håller fullständigt med om - och det är ju också grunden för denna debatt - att det är viktigt att vi har mer av nordiskt TV-utbyte. Det är viktigt för de små språken och för språkförståelsen oss emellan. Prioriteringsordningen är vi fullständigt överens om. Tack för denna debatt.

Fru talman! Gudrun Lindvall har bett mig att besvara fem frågor med koppling till diskussionen om en ny flygplats på Södertörn. Gudrun Lindvall frågar inledningsvis om det är min bedömning att en flygplats på Södertörn kan kombineras med de miljömål som finns avseende växthusgaser eller om det finns risk för att en ny flygplats kan försvåra att målen nås. Riksdagen har antagit 15 nationella miljökvalitetsmål, varav åtminstone tre påtagligt berör storstadsluften och trafikens luftföroreningar, nämligen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Begränsad klimatpåverkan. Miljömålen riktar sig till hela samhället. De ska beaktas i alla verksamheter som målen berör. Således ska även Luftfartsverket beakta miljömålen vid planeringen av en ny flygplats. Den 27 maj 1999 fick Luftfartsverket i uppdrag av regeringen att fördjupa analysen av hur flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen kan tillgodoses. I detta uppdrag ingick bl.a. att analysera om utvidgningen av flygplatskapaciteten är förenlig med de nationella miljökvalitetsmålen för en hållbar utveckling. Vidare fick Luftfartsverket i uppdrag att analysera konsekvenserna för miljön, hushållningen med mark och vattenområden samt människors hälsa och säkerhet. Bullerstörningar samt utsläpp till mark, vatten och luft skulle uppmärksammas särskilt. Luftfartsverket har överlämnat sin analys till regeringen den 17 januari i år. Ärendet är nu under beredning i Regeringskansliet. Som Gudrun Lindvall väl känner till är jag förhindrad att i övrigt kommentera ett enskilt ärende som är under beredning. Gudrun Lindvall har vidare frågat vilken tyngd människors tillgång till natur och förekomst av ett fågelsträcksområde kommer att ha vid bedömningen av en eventuell lokalisering av flygplatsen, hur ett riksintresse som Ytterjärna påverkar lokaliseringen och vilken vikt nya undersökningar avseende hälsa och flygbuller kommer att ha vid en eventuell lokalisering. Utvidgning av en befintlig flygplats kan bli föremål för prövning enligt bl.a. miljöbalken, plan och bygglagen och luftfartslagen. Prövningens omfattning och karaktär varierar beroende på utformningen av den enskilda anläggningen. Stora flygplatser ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt 17 kap. i miljöbalken. Regeringens prövning är allsidig och den utgår från miljöbalkens allmänna bestämmelser och intentioner. Detta innebär bl.a. att hänsynsreglerna och reglerna om hushållning med mark och vattenområden ska tillämpas. Regeringens prövning ska göras till skydd för människors hälsa och miljön. Verksamhetsutövaren, i detta fall Luftfartsverket, måste skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. De hänsyn som Gudrun Lindvall efterfrågar kommer således att ingå i regeringens prövning av en eventuell ny flygplats i Det är naturligtvis utomordentligt viktigt att de miljömål som ställts upp för utsläpp av luftföroreningar och luftkvaliteten i tätorter nås. I dag sjunker generellt sett halterna av cancerframkallande ämnen och andra luftföroreningar i storstadsluften som en följd av renare bränslen och modern avgasrening. Inom kort skärps avgaskraven för bilar ytterligare genom de beslut som har antagits inom ramen för Utvecklingen motverkas dock av ökande trafik, och den nedåtgående trenden för luftföroreningar omfattar dessvärre inte utsläppen av koldioxid. Dessa utsläpp ökar, till stor del som en följd av att trafiken ökar. För att motverka denna utveckling har regeringen under det senaste året lagt fram olika förslag och fattat vissa beslut som underlättar försäljningen av bilar med särskilt låga utsläpp, t.ex. åtnjuter el och hybridbilar i dag en femårig skattebefrielse och miljöbilar har fått en lindrigare förmånsvärdering. Enligt min bedömning vore det vidare en fördel om kommunerna kunde få instrument att utöka och förbättra miljöstyrningen av den lokala trafiken. Ett sådant instrument vore miljörelaterade vägavgifter. Nu remissbehandlas ett förslag om de lagliga möjligheterna att införa sådana avgifter i storstäderna. Jag vill passa på tillfället att upprepa mina förhoppningar om att vi ska få konstruktiva remissvar från storstadsområdena, särskilt från Stockholmsområdet där problemen är störst, så att regeringen kan lägga en god grund för storstadspolitikerna att utveckla smarta lösningar på problemet med ökande trafik. Situationen avseende flygtrafiken är mer komplicerad beroende på flygets internationella karaktär. Från svensk sida har vi länge arbetat för möjligheten att kunna ställa miljökrav i ett internationellt perspektiv. Frågan om flygets bidrag till miljöproblemen har förts upp på EU-nivå vid ett flertal tillfällen. Kommissionen utreder för närvarande flygets negativa miljöpåverkan. Denna utredning förväntas bli klar under våren 2000. Sverige och EU kommer att fortsätta arbeta för att den internationella luftfartsorganisationen ICAO ska engagera sig i denna viktiga miljöfråga.
Fru talman! Det är inte lång tid kvar tills klockan är halv fem. Men låt oss börja den här diskussionen. Jag har tagit upp denna diskussion med anledning av Luftfartsverkets uppdrag att se över flygplanskapaciteten i Stockholmsregionen. Man har då fastnat vid ett alternativ som innebär en ny flygplats i Hall, Grödinge i Botkyrka kommun. Detta påverkar naturligtvis Södertälje väldigt mycket eftersom det ligger på andra sidan kanalen. Delar av området ligger också i Södertälje kommun. Det här är en fråga som engagerar väldigt många i området, som det alltid gör när man försöker att anlägga en stor ny störande verksamhet. Men just i det här fallet finns det många argument som talar emot. Jag skulle hemskt gärna vilja diskutera det här enskilda fallet, men jag har också full förståelse för att ministern inte vill gå in på fallet med tanke på att det kommer att ske en regeringsprövning. Det är några studenter som har gjort en undersökning utifrån miljöbalken. De har tittat på Hallalternativet och miljöbalkens första och andra kapitel, och i första hand första kapitlet. Det här är ett typexempel på en verksamhet där man snabbt stöter på patrull, eftersom det är väldigt svårt att klara miljöbalkens hårda krav med tanke på miljön och människors hälsa. Det här handlar alltså om en storflygplats, så det är ingen liten historia. Man talar om ca 180 000 flygrörelser per år. Det skulle akut påverka 4 000 människor när det gäller buller. Det skulle också påverka ett naturområde som i dag används mycket frekvent av människor från Stockholm, Lida-Riksten. Det är ett område med unik natur. Det finns många berguvar där och en stark population av trädlärka. Vi kan se att det stora sträcket går här, förbi Landsort och Mörkö och vidare upp i Mellansverige. Det finns alltså mycket som talar för att inte lägga en flygplats just här. Det är Luftfartsverket som driver på rejält här. Det är intressant att konstatera att flygbolagen inte är speciellt intresserade. De stora industrierna har inte heller varit så speciellt intresserade. Det tycks vara viljan att skapa flygplatskapacitet som driver, och det är alltså Luftfartsverket som är den drivande parten. Jag har deltagit i debatter där flygbolagen varit mycket kritiska, därför att de menar att det är bättre att ha Arlanda, att eventuellt bygga ut Arlanda och kanske kombinera det med flygplatser en bit ifrån, t.ex. Skavsta. Det har hänt mycket i området på sista tiden. Vi har fått X 2000-tåg på Svealandsbanan som fr.o.m. Södertälje direkt upp till Arlanda. Från den tänkta flygplatsen tar det knappt trekvart upp till Arlanda. Man kan fråga sig om Stockholmsregionens södra delar inte bör finnas kvar med de kvaliteter som många söker fast de vill bo i en storstad, nämligen natur, lugn och ro - helt enkelt ett fint boende. Jag och Miljöpartiet med mig menar att om man lägger en flygplats på Södertörn omöjliggör man just de fina kvaliteter som finns i södra Stockholmsområdet. Det är bara att konstatera att hela Stockholmsområdet i dag är en arbetsmarknad. På vissa ställen bor man, och på andra ställen arbetar man. När vi har fått så bra kommunikationer, som det nya tåget, fungerar det alldeles utmärkt.

Eller är det, som vanligt, kommunikationerna som blir vägledande?
Fru talman! Miljöministern! Jag får tacka Gudrun Lindvall för att vi får chansen att diskutera flygplatsfrågan i Stockholmsregionen. Det behövs mer kapacitet när det gäller flygtrafik i Stockholmsområdet och i de här delarna av landet - den saken är klar. När utredningen från Luftfartsverket har kommit är det viktigt att vi får diskutera frågan snabbt men ändock ingående med miljöministern. Det förslag som nu ligger för de södra delarna av Stockholmsområdet får stora miljömässiga konsekvenser, som det blir svårt att passa in tillsammans med den miljöbalk som vi nu har som ett verktyg när det gäller att stimulera bra miljöarbete för framtiden. Det finns anledning att tänka på att det blir väldigt stora ingrepp i den orörda natur som invånarna i Stockholm och de tillresta turisterna har anledning att besöka i det här området. Det gäller den infrastruktur som behövs för en flygplats, men det gäller också de idéer som finns om att bygga ut hamnkapaciteten i Nynäshamnsområdet. Det innebär också stora ingrepp i samma område. Det här oroar mig. Därför är det viktigt att miljöministern tar med sig åsikterna när det gäller de miljökonsekvenser som det får för framtiden att bygga en flygplats på det här stället. Men vi behöver flygplatskapacitet - den saken är klar.
Fru talman! Jag tycker att det svar vi i dag har fått av miljöministern är positivt, när han säger att flygplatsfrågan ska få en allsidig prövning. I det sammanhanget tycker jag också att det är viktigt att vi ser miljöperspektivet regionalt. Gudrun Lindvall pekar i sin interpellation på en viktig slutsats, som också Luftfartsverket har lyft fram i sin utredning, nämligen att antalet flygpassagerare till Stockholmsregionen beräknas fördubblas inom en tjugoårsperiod. Det innebär i praktiken att det behövs ett nytt Arlanda. Förutom de tre landningsbanor som färdigställs - den tredje håller på att byggas - behövs det alltså uppemot tre nya. Man kan då fråga sig var de landningsbanorna ska ligga. Jag tror att Skavsta kan bidra till att lätta på trycket i vår region när det gäller godstransporter. Men liksom Luftfartsverket tror jag tyvärr inte att Skavsta kan lätta på trycket när det gäller persontransporter. Då återstår att lägga det antingen på Arlanda eller någon annanstans i regionen. Vad vi bör fundera på när det gäller Arlanda, inte minst av miljöskäl, är var taket går för utbyggnaden. Jag tror att det skulle kunna gå att bygga en fjärde bana på Arlanda. Då krävs inte heller några omfattande terminalbyggnationer. Men om vi ska bygga en fjärde och en femte bana krävs det i princip en ny flygplats, med nya terminaler runtomkring. Det kommer också att leda till ett ökat tryck både på buller och på anslutningstrafik till Arlanda. Vi vet att inte minst biltrafiken är ett stort miljöproblem. En ny flygplats på Södertörn skulle i det perspektivet kunna avlasta utbyggnadstrycket på Arlanda och minska såväl flygtransporterna som biltransporternas längd. Det är bra för miljön. En ny flygplats på Södertörn skulle också ge bättre möjlighet att avveckla Bromma flygplats. Vi vet att avtalet går ut inom tio år. Bromma flygplats ligger verkligen inom ett tättbebyggt område. Där är det inte bara miljöskäl som talar för en avveckling utan också säkerhetsskäl. Jag välkomnar ministerns besked om en allsidig prövning och hoppas att det regionala perspektivet också kommer att finnas med i en sådan framtida prövning.
Fru talman! Självfallet ska det ske en allsidig prövning av den här frågan. Även regionala perspektiv ska naturligtvis finnas med i bilden. De perspektiven är ju inte i första hand mitt ansvarsområde, även om jag med min förankring i södra Stockholm ofta klagar över den övervikt som norra Stockholm har i alla sammanhang, delvis beroende på Arlandas lokalisering. När det gäller Gudrun Lindvalls fråga till mig om jag anser att det här - vilket ärende det blir vet vi inte än - kommer att prövas helt i enlighet med miljöbalken och om de olika faktorer som hon nämner kommer att vägas in i beslutet, är mitt besked naturligtvis ett klart ja. Våra partier står ju båda bakom miljöbalken, och vi har arbetat för att miljöbalken ska bli ett effektivt och bra instrument när det ska göras prövningar av den typ av omfattande miljöpåverkan som en etablering av en stor flygplats innebär. Jag tror att jag, utan att på något sätt sväva på målet, kan utlova att en sådan prövning kommer till stånd. Jag vill också säga att jag har stor respekt för de olika miljömässiga svårigheter som det skulle innebära att lokalisera en ny storflygplats på Södertörn. Jag får passa på att tacka de många som har hört av sig till mig med synpunkter, inte minst på konsekvenserna för antroposofernas värdefulla verksamhet i Järna. Det är bra att de synpunkterna har kommit in i beredningen i ett tidigt skede. Sedan finns det en liten markering som jag måste göra. Vi arbetar här med väldigt optimistiska prognoser över flygtrafikens fortsatta utveckling. Tommy Waidelich nämnde att antalet flygpassagerare till och från Stockholm kommer att fördubblas på en tjugoårsperiod. Om man drar ut kurvorna och gör en trendframskrivning av det slag som vi på 70-talet lärde oss att man kanske ska akta sig för, blir det på det sättet. Med tanke på den oerhört viktiga roll som jag anser att klimatfrågan måste ha i framtiden, vill jag betona att vi ännu inte vet om flyget får klimatpolitiskt utrymme för den kraftfulla expansionen. Visserligen står flyget i dag för ungefär 6 % av de totala utsläppen av koldioxid, men vi vet samtidigt att hela trafiksektorn, i motsats till energisektorn, ständigt ökar sina utsläpp av framför allt koldioxid. Samtidigt vet vi också att vår ambition måste vara att minska utsläppen. Vi vet alltså inte i dag om vi får plats med den här kraftfulla expansionen inom ramen för en ansvarsfull klimatpolitik.

Fru talman! Det finns mycket mer att säga i den här frågan. Den ökning som Luftfartsverket förespråkar, nämligen en ökning av antalet passagerare till 33 miljoner till år 2020, är naturligtvis fullkomligt oacceptabel med tanke på att just klimatförändringen är det största globala miljöhotet. En sådan ökning kräver helt andra flygplan än dagens. Det ekologiska utrymme som vi svenskar har är långt mer än överskridet. Dessutom kommer en sådan här flygplats att kreera mer trafik. Nya flygplatser skapar trafik. Det skulle också göra att vårt ekologiska fotavtryck blev ännu större. Även där handlar det om NOX och koldioxid. Från mitt parti menar vi att vi måste se över flyget. Det är självklart att flyg ska användas på långa sträckor, men i dagens läge med allt större utveckling av nya typer av tåg - det har också visat sig att tågen används i väldigt stor utsträckning - måste vi fundera på om vi inte kan försöka få över alltfler av dagens flygpassagerare som gör kortare resor till tåget. Tåg Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg fungerar alldeles utmärkt. Faktum är att man dessutom sparar tid på att åka tåg. Med den typen av hänsynstagande även till miljön måste man alltså försöka hitta sätt att minska flygets omfattning. Då kan man verkligen ifrågasätta om det är en stor flygplats som vi ska använda pengarna till. Det är en fråga om hur vi använder de gemensamma medlen. Är det storflygplatser vi ska bygga, eller är det kanske annat i samhället som bör prioriteras? Är det människan, barnomsorgen, skolan, vården osv. som också ska finnas med i framtida beräkningsmodeller, och som helt klart kommer att kosta även i framtiden? Dessutom ligger alltså Ytterjärna, som miljöministern nämnde, inom detta område - en antroposofisk verksamhet som faktiskt är den fjärde största arbetsgivaren i Södertälje kommun. Man har där en mängd verksamheter, ofta för barn som har mycket problem, t.ex. autistiska barn. Det skulle vara omöjligt att fortsätta bedriva den verksamheten vid en flygplats, därför att bullerstörningen skulle bli så stor att den typen av barn, som ofta behöver lugn och ro, inte skulle kunna vara kvar. Här finns också ett av Sveriges äldsta områden med ekologiskt lantbruk. Det är inte så kul att få flygplansfotogen över ekologiskt lantbruk. Det påverkar rejält. Den lokaliseringen måste i så fall också ifrågasättas. Som jag ser det vore det svårt för den verksamheten att finnas kvar i området - en verksamhet som kanske är mer uppmärksammad internationellt än nationellt. Det finns alltså mycket som talar emot den här flygplatsen. När det gäller beräkningarna för buller blir vi som inte tycker att den här flygplatsen är en bra idé alltmer förvånade. Man beräknar årsmedelvärden. Om man tittar på årsmedelvärden, s.k. FBN värden, verkar det inte så farligt, men när ett flygplan lyfter är det inte årsmedelvärdet som är intressant utan det buller som åstadkoms just då. Detta buller är rejält och det stör. När det gäller det här området kommer man att flyga rakt över Södertälje tätort. Som gammal Södertäljebo måste jag säga att detta nog är ett av de största hot mot den tätorten som jag har varit med om under min livstid. Här blir det inte det naturnära, lugna och sköna boende som många har velat ha - ett boende på så pass avstånd från storstaden men som man ändå lätt kan ta sig till. Det kommer att innebära att de som kan flytta kommer att göra det. Det ser jag inte som någon speciellt bra utveckling av Södertörn. Däremot kan man se att Södertörn har enormt fina möjligheter att utvecklas som det högklassiga boendet söder om Stockholm - ett boende som alltfler blir intresserade av. Vi vet att det i dag går flyttströmmar mot tätort men också mot nära landsbygd. Svealandsbanan är ett typexempel på detta. Alltfler människor flyttar ut till Jag hoppas verkligen att den här frågan får en mycket allsidig belysning och att den sätts i relation till våra stora miljömål och framför allt till klimatförändringen.
Fru talman! Vi har talat väldigt mycket om persontransporter, och jag vet att miljöministern är väldigt engagerad i klimatkommissionens arbete och det resultat som det kommer att få i framtiden både fört vårt land och i resten av Europa. Därför tycker jag att vi kan lyfta blicken lite grann från bara persontransporterna och också diskutera hur vi kan transportera både människor och gods på ett mer miljömässigt sätt nu och i framtiden. Jag kommer också att vara lite regionalpolitiker, precis som föregående talare var när det gällde hennes bostadsort. I östra Sörmland har vi ett väl fungerande godstransportcentrum med Oxelösunds hamn, som numera aktivt samarbetar med Norrköpings hamn. Parallellt kan vi använda Skavstas resurser när det gäller transporter av gods - en verksamhet som man kan ha när det inte är så starkt tryck på persontransportdelen. Jag vill uppmana miljöministern att vid regeringens beredning av frågor som gäller transporter av både människor och gods i framtiden ta hänsyn till de flygplatser och de godstransportcentrum som vi har i Stockholms närhet, så att vi slipper transporter som sker på ett miljömässigt mer tråkigt sätt. Om vi ser till att transportströmmarna styrs från centrala Stockholm, t.ex. från hamnen i Värtan, på ett miljömässigt sätt, kommer vi att kunna minska en del klimatproblem i framtiden.
Fru talman! Miljöministern talade tidigare om prognoser. Jag var i går på Arlanda för att lyssna lite på vad de där har för framtidsplaner. Det visade sig att prognoserna redan har överträffats på grund av den höga tillväxt som vi har här i Stockholmsregionen. Vi kan senast i dag läsa i Dagens Nyheter om Stockholm som Europas Silicon Valley, ett nytt IT centrum. Vi ser Stockholmsregionens roll som en knutpunkt i Östersjöregionen, så vi kommer - oavsett om vi vill det eller inte, Gudrun Lindvall - att få se fler internationella flygplansrörelser i den här regionen. Jag vill inte hindra en sådan utveckling. Jag ser positivt på den, inte minst för tillväxten, för Stockholmsregionen och för övriga landet. Däremot ska vi självfallet ställa miljömässigt hårda krav på flyget och inte minst på nya flygplatser, så att de blir betydligt skarpare miljömässigt än de som finns i dag. När det gäller klimatproblemet vet vi att det stora problemet faktiskt är biltrafiken, inte minst i storstadsregionerna, och det är något som vi får fortsätta att diskutera. Men vi bör också tänka på att om vi sprider flygplatser både norr och söder om Stockholm, minskar antalet biltransporter. Vi får alltså närmare till flygplatserna, och det är också bra för miljön. Skärpt krav på flyget, men inte på bekostnad av Stockholmsregionens tillväxt. Vi ska se till att vi får en bra miljö och förlägga flygplatserna så att det gynnar miljön.

Herr talman! Jag tror att det var Michael Hagberg som tidigare i debatten sade att vi måste styra godstransporterna försiktigt. Det anknyter till behovet av att inte se transportarbetet som flyget, järnvägen och bilarna utan försöka hitta ett sätt att övergripande diskutera behovet att kunna flytta människor eller gods från en punkt till en annan. I det perspektivet är det också viktigt att minnas att transportarbetet i dag enligt alla bedömningar jag har tagit del av inte bär sina fulla miljökostnader. Det är dessutom en bristande konkurrens mellan transportslagen såtillvida att de internationella transportslagen inte har samma typ av miljöavgifter eller energiskatter som de mer interna transportslagen har. Flyget är subventionerat i det avseendet t.ex. gentemot landsvägstransporter, men naturligtvis också gentemot transporter på räls. Jag tror att det är viktigt att ha det i minnet när man hör det Tommy Waidelich säger - jag tror att det var han - om att prognoserna kommer att överträffas och att det kommer att ske oavsett vad vi gör åt det. Det är att som politiker ta på sig en oerhört passiv roll. Det är möjligt att flygets prognoser kommer att överträffas därför att flyget även när det får bära sina fulla kostnader, vilket jag hoppas sker snart, är ett så pass snabbt, flexibelt och effektivt transportmedel. Men det måste då ske samtidigt som koldioxidutsläppen och utsläppen av klimatpåverkande gaser från andra verksamheter minskar, och de måste minska bra mycket mer än vad flygets utsläpp tillåts öka. Vi kommer att behöva minska utsläppen av växthusgaser ordentligt i framtiden. Jag tycker att man ska ha med detta perspektiv när man bedömer de prognoser som nu finns om en väldigt snabb utveckling av flyget. Jag tror att koldioxidutsläppen från flyget mellan de två åren 1997 och 1998 ökade med 13-14 %. Även om flyget i dag har ett utsläpp av koldioxid som "bara" utgör ungefär 6 % av de totala utsläppen kommer utsläppen från flyget med en så snabb expansion att bli viktigare och viktigare i den klimatpolitiska ekvationen. Gudrun Lindvall diskuterade behovet av att se över flygets roll i transportpolitiken, och jag tror att det är precis det jag har gjort just nu. Gudrun ställde också frågan om flygplatser eller människor ska prioriteras. Det är också en lite farlig fråga. Är det någonting vi vet är det att kommande flygplatser kommer att kunna bära sina egna kostnader, dvs. att det är de resande som betalar. De pengar som flygplatserna kostar kommer inte att stå till buds för de mer sociala insatser som Gudrun Lindvall jämförde med. Det är inte där problemet ligger.
Herr talman! Detta är första gången vi diskuterar flygplats på Södertörn. Jag tror inte alls att det är den sista innan beslut kommer. Jag har vid andra tillfällen sett hur kostnader för vägar måste bäras av en kommun. Jag kan t.ex. se den bro som man nu planerar att bygga parallellt med motorvägsbron i Södertälje. Det finns alltid kringkostnader runt en flygplats som den på Södertörn som kommer att drabba en kommun. Även om det inte är kostnader för flygplatsen kommer det kostnader för anslutningsvägar, osv. Jag är, med den erfarenhet både av Svealandsbanan och Saltsjöbron som jag har, övertygad om att en sådan här stor flygplats skulle kosta kommunen pengar. Inför folkomröstningen om kärnkraft 1980 gjorde alternativrörelsen en plan som hette Malte - en energiplan - som vi blev enormt utskällda för, för man sade att vi aldrig skulle använda så lite energi i Sverige. Jag kan konstatera att vi aldrig har använt så mycket energi. Jag tror att det är likadant med de siffror som nu finns för flyget. Man tror att det ska dubbleras från 16 miljoner passagerare i dag till 33 miljoner år 2020. Jag tror att också det är den typ av prognos som man ska vara väldigt skeptisk till. Den typen av prognoser visar sig sällan riktiga. Det är någon sorts kalkyler som är en gissning om framtiden. Jag tycker att det är viktigt, som miljöministern också säger, att vi ställer oss frågan vad som är ekologiskt långsiktigt hållbart i ett samhälle. Jag och Miljöpartiet menar att något som inte är ekologiskt långsiktigt hållbart är sättet vi transporterar oss på i dag. Vi måste faktiskt vara kritiska mot flyget och fundera på på vilket sätt flyget kan finnas i ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag tror inte att det är på det sätt som Luftfartsverket spekulerar om när man tror att man ska fördubbla antalet flygpassagerare på 20 Jag tror att det är väldigt viktigt att sätta in flyget i ett sådant sammanhang när vi diskuterar nya storflygplatser. Är detta sätt att resonera och tänka på hållbart om vi vill skapa ett ekologiskt hållbart samhälle? Jag är övertygad om att vi just därför kommer att återkomma till den diskussionen. Jag tackar för debatten.
Herr talman! Jag tror också att diskussionen knappt mer än har börjat och att det kommer att diskuteras mycket både om en flygplats på Södertörn och de lokaliseringsproblem som det innebär och om flyget som en del i ett transportsystem som måste anpassa sig till de krav som klimatpolitiken ställer. En liten parentes: Det är klart att det blir kringkostnader för kommunen. Jag tror att väldigt många också kommer att hävda att en sådan flygplats genererar stora intäktsmöjligheter för kommunen, men det är inte den diskussionen om vi för här i dag. Avslutningsvis vill jag säga att man ibland möter - jag har mött den i de diskussioner jag har varit inblandad i de senaste månaderna - attityden att det är politiker som vill stoppa den frihet som möjligheterna att röra sig innebär, om det så är med bil, med flygplan eller med tåg. Jag är den första att bejaka den friheten. Jag är den första att erkänna de stora värden som ligger i att vi kan köpa saker från andra länder och kanske ännu mer i att vi själva kan resa i andra länder och ta del av andra kulturer och andra naturvärden som finns runtom på jorden. En avslutande synpunkt skulle vara att det inte är vi som lägger hinder i vägen för detta. Egentligen är det världens bilindustri och världens flygplansindustri som i utvecklingen av sina flygplan och sina bilar avgör hur mycket dessa kommer att kunna användas i framtiden. De miljökrav som vi diskuterar är inga påfund av oss miljöpolitiker, utan det är helt enkelt restriktioner som sätts av det jordklot som vi är satta att förvalta.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig om jag avser att dels lägga ett förslag om ett fungerande trafiksystem i storstadsregionen där de som avstår från bilen har reella transportalternativ, dels lägga ett förslag där de som fortsätter använda bilen och betalar avgiften kan göra det utan köer och trängsel. Per-Richard Molén har också frågat om jag avser att kompensera bilisterna för den "extraskatt" som bil eller vägavgifterna utgör. Jag vill först tacka Per-Richard Molén för en intressant interpellation som andas förståelse för behovet av nya grepp för att lösa Stockholms trafikproblem, bl.a. när det gäller behovet av någon form av vägavgifter. På Per-Richard Moléns första fråga vill jag svara att det är en nationell angelägenhet att trafiken i Stockholmsregionen fungerar rationellt. I debatten framställs ofta en motsättning mellan att miljöanpassa trafiksystemet och att få ett system som gynnar regionens ekonomiska utveckling. Jag är för min del mycket optimistisk när det gäller möjligheterna att driva en politik som samtidigt gynnar ekonomisk tillväxt och förbättrar miljön. En nyckelfråga i sammanhanget är att man samtidigt som man ökar kapaciteten i trafiksystemet måste värna goda boendemiljöer och det rika arv i form av naturmiljöer och kulturmiljöer som finns i Stockholmsregionen. En huvudambition måste därför vara att minimera transportapparatens intrång i landskapet. Jag vill poängtera att jag som miljöminister inte kan lägga fram förslag om hur Stockholmsregionens trafiksystem ska utformas. Ansvaret inom regeringen är fördelat så att det är näringsministern som har till uppgift att hantera frågor om planering av infrastruktur. De förslag och beslut som krävs måste dessutom grunda sig i en kommunal och regional vilja. Staten kan dock fungera som en viktig tredje part. Just nu händer det mycket inom det här området. Bl.a. vill jag nämna följande: · i dagarna har remissvaren kommit in angående underlaget inför kommande infrastrukturbeslut, · flera av remissvaren på utredningen om miljöstyrande vägavgifter har också nyligen kommit in till regeringen, · Vägverket har redovisat åtgärder och styrmedel för att nå miljömålen, · Banverket och Vägverket har under hösten presenterat två alternativ för järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm. Regeringen har nu att hantera dessa frågor. Jag vill inte föregripa denna beredning, men jag kommer naturligtvis att delta mycket aktivt i den. När det gäller vissa av frågorna har jag ju redan tidigare tydligt deklarerat min ståndpunkt, och denna står jag naturligtvis fast vid. Om jag försöker besvara Per-Richard Moléns fråga mer principiellt så vill jag börja med att konstatera att jag liksom Per-Richard Molén är övertygad om att det krävs en kombination av åtgärder för att komma till rätta med de problem trafiken orsakar i tätorter. Vi måste se till att utnyttja nuvarande infrastruktur mera effektivt så att t.ex. köproblemen minimeras. I det sammanhanget är ett system med avgifter på trafiken i rusningstid som jag ser det ett viktigt element. De som väljer att avstå från bilen måste naturligtvis ges attraktiva alternativ. Åtgärderna som krävs för att få till stånd dessa alternativ rör allt från samhällsplanering och fysiska åtgärder till användande av ny teknik, kunskapsspridning och informationsinsatser. Kapaciteten på pendeltåg, tunnelbana och bussar måste öka samtidigt som standarden måste bli bättre. Det krävs kortare gångavstånd, tätare nät, högre turtäthet, ökad trygghet och högre komfort för att locka nya grupper resande. Vad gäller Per-Richard Moléns andra fråga anser jag att de vägavgifter, som kan utgöra en viktig del i ett åtgärdspaket för att Stockholmstrafikens problem ska kunna lösas, måste utformas främst med tanke på huvudsyftet, nämligen att avskaffa bilköerna. Systemets tekniska utformning, avgiftsnivåer m.m. ska se till att köerna försvinner, men exakt hur ett sådant system ska vara utformat tekniskt och vilka avgiftsnivåer som krävs kan med säkerhet inte fastställas förrän systemet varit i drift ett tag. De modellkörningar som gjorts pekar mot att de avgiftsnivåer som krävs för att avskaffa rusningstrafikens köer ligger i nivå med vad en resenär med buss eller tunnelbana betalar för att resa inom innerstaden. Som svar på Per-Richard Moléns tredje fråga vill jag ånyo poängtera att syftet med att införa vägavgifter på Stockholmstrafiken måste vara att minska trafiken under de mest belastade perioderna så att köer undviks. Att återföra pengarna till dem som betalar avgifterna skulle sannolikt endast leda till att systemet skulle bli mindre effektivt och till att avgiftsnivåerna skulle drivas upp på ett orealistiskt och onödigt sätt. På sikt är det från samhällsekonomisk synpunkt sannolikt bäst om medlen kan användas fritt av regionens politiska organ. Exakt hur denna fråga löses bör dock diskuteras mellan regeringen och regionens företrädare.
Herr talman! Jag vill tacka för ett upplysande och grundligt svar på min interpellation och på de tre frågor som jag har ställt.

Det behövs åtgärder - i Stockholmsregionen i all synnerhet. Köerna är långa. Väntetiderna är långa. Det finns många problem. Därför finns det ett intresse från oss alla att på något sätt finna lösningar. De lösningarna står inte enbart att finna på miljöområdet. Det måste till ganska omfattande investeringar i Stockholmstrafiken. Det handlar om förstärkningar av pendeltrafiken, genomfartsleder både söderifrån och norrifrån och även investeringar på järnvägsområdet. Då kan naturligtvis de här tankarna på trängselavgifter och vägtullar, som internationellt alltmer har kommit att väcka intresse, även kunna tänkas vara en del av en lösning för Stockholm. Jag vill personligen deklarera att det finns all anledning att öppet fundera över de här frågorna och över om det här kan vara en väg. Men då är det också väldigt viktigt att vi inte bidrar till en debatt som skapar motsättningar. Jag har en känsla och ett starkt intryck av att den debattartikel som miljöministern presenterade gräver mer diken än den bygger broar. Det är skada. Ska vi på något sätt få en lösning av Stockholms trafikproblem så gäller det nog att vi försöker finna en lösning över partigränserna. De argument och synpunkter som läggs fram bör vara väl avvägda och inte alltför mycket präglade av överdrifter. Den här debattartikeln bemöttes i rätt mycket av miljöministerns partivän Kjell-Olof Feldt, som var mycket kritisk. Dennes artikel har sedan i sin tur bemötts på nytt av Kjell Larsson. Man kan fundera lite grann över vad Kjell Larsson i det svar som då kom fram egentligen menar om det här med avgifter av olika slag på trafikområdet. Man kan fråga sig vad Kjell Larsson är ute efter. Kjell Larsson antyder att inkomsterna från vägavgifter kan användas på ett sätt som gynnar låginkomsttagare. Man kan fundera på om det är Kjell Larssons uppfattning att trängselavgifter och vägtullar ska användas i mer allmänna fördelningspolitiska sammanhang. Jag har ett intryck av att om man går fram på den linjen, med tanke på den trafikbeskattning som i dag drabbar biltrafikanterna väldigt hårt, då är det väldigt ringa möjligheter till framgång om man ska försöka finna någon form av överenskommelse eller framkomlighet när det gäller att ytterligare beskatta trafikanterna med trängselavgifter och vägtullar.

Herr talman! Det är en intressant debatt, det här om miljöstyrande avgifter. Jag tycker att det är positivt att också Moderaterna närmar sig den här diskussionen på ett konstruktivt sätt, precis som miljöministern säger. Jag läste, möjligen till skillnad från Per-Richard Molén, debattartikeln av miljöministern i DN som ett mycket försiktigt men mycket konstruktivt försök att tackla de problem som vi alla står inför och som vi måste försöka hantera - ju snabbare desto bättre. Jag har dock noterat att det här var en kontroversiell fråga som väckte en del debatt även i miljöministerns eget parti. Man kan uppenbarligen läsa saker och ting väldigt olika, för jag uppfattade inte alls det här som att det var att gräva diken och skapa problem. Jag såg det som en öppning för att på ett konstruktivt sätt diskutera hur man kan hantera de växande problem som vi har i våra storstäder - i synnerhet kanske i Per-Richard Molén och jag var ju i höstas i väg till England med trafikutskottet. Vi tittade på hur man i den mycket större staden London hanterar sina miljöproblem. Där var man, om jag uppfattade saken rätt, ganska enig om att den tid är förbi då man kunde bygga bort bil eller trängselproblemen genom ständigt nya kringfartsleder, motortrafikleder och motorvägar. Man var helt inne på att försöka hantera det hela genom att skapa en attraktiv kollektivtrafik och tydliga regler för bilismen. Man släpper fram den nödvändiga bilismen, som självklart måste finnas, men man försöker få människor som dagligen pendlar att använda alternativa kommunikationssätt, kollektiva kommunikationer. I det sammanhanget är det naturligtvis en tragedi att vi i dag har ett kaos i kollektivtrafiken i Stockholmsområden. Det gör att människor återgår till att köra bil i stället för att närma sig kollektivtrafiken, se att den fungerar bra och är ett utomordentligt alternativ. Miljöministern säger i sitt svar något som jag tycker att mycket positivt. En nyckelfråga i sammanhanget är att man samtidigt som man ökar kapaciteten i trafiksystemet - och jag läser det som kollektivtrafiksystemet - måste värna goda boendemiljöer och det rika arv i form av naturmiljöer och kulturmiljöer som finns i Stockholmsregionen. Som centerpartist sätter jag stort värde på det eftersom vi var med och introducerade nationalstadsparken och genom åren slagits för att de gröna värdena måste ha en central plats i diskussionen. Per-Richard Molén säger i sin interpellation: Att ensidigt för bilisterna införa trafikavgifter skulle endast innebära en straffskatt och därmed ökade kostnader. Det innebär ingen lösning. Det är klart att enbart detta inte är någon lösning. Men i kombination med en mängd andra åtgärder tror jag att det är till nytta både för dem som behöver nyttja bilen även i storstadsområdena och för dem som är i behov av att pendla dagligen och göra det på ett effektivt sätt. Vi får betydande tidsvinster om vi kan begränsa bilismen, vi får ökad framkomlighet, vi får minskad trängsel, vi får mindre miljöbelastning - det återkommer vi till i nästa interpellationsdebatt - och vi får ett effektivare trafikarbete. Det borde vara till nytta både för dem som måste använda bilen och för alla andra som det är till gagn för att vi får en ökad framkomlighet i trafiksystemet totalt sett. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att vi nu får en konstruktiv debatt om bilavgifter. Jag hoppas också att moderaterna blir en konstruktiv del av denna debatt.
Herr talman! Många har offentligen haft synpunkter på den besvärliga trafiksituationen i Stockholmsområdet. Statsrådet Larsson har talat om att man har kommit till vägs ände när det gäller utbyggnaden av både vägar och kollektivtrafik. Satsar man på kollektivtrafik leder det ingen vart. De som redan nu åker med kollektivtrafiken kommer att resa mer medan de som åker bil inte kommer att gå över till kollektivtrafiken i alla fall. Den för trafikfrågorna ansvarige i regeringen, statsrådet Rosengren, uttalade här i kammaren den 2 november: "Stockholm är Sveriges huvudstad. Stockholm konkurrerar med andra huvudstäder. Det är viktigt att Stockholm ges möjligheter att utvecklas på ett sådant sätt att vi har en fungerande arbetsmarknad här. För att få en fungerande arbetsmarknad måste vi ha en trafiksituation som är något så när normal". Rosengren sade dessutom: "Trängseln på Essingeleden innebär inte bara minskad framkomlighet och tillförlitlighet. Även miljömässigt vill jag påstå att den är en stor belastning". Så pekade han på den undersökning som visade att en bilresa de 12 kilometerna från Bredäng till Norrtull i högtrafik tog nästan en timme i anspråk och att bränsleförbrukningen under de fyra långsammaste kilometerna var 2 1⁄2 liter i timmen. Det är klart att sådana miljöförhållanden kräver nya vägbyggen. Sett ur Stockholmsperspektiv är det naturligtvis positivt att regeringens trafikansvarige på det här sättet insett Stockholms stora trafikproblem. Det varslar om att Stockholmarna borde ha någonting att förvänta från staten i dessa avseenden. Jag utgår naturligtvis från att statsrådet Larsson därvid är solidarisk med sina ansvariga kolleger i regeringen. Att situationen är kritisk vet vi alla. I går gjordes ett uttalande bl.a. av gruppledarna för Socialdemokraterna i Stockholms stad och i landstinget och motsvarande gruppledare hos Moderaterna tillsammans med Kommunförbundets avdelningsordförande, Handelskammarens vd och landshövdingen. Där säger man: "För varje dag som går försämras trafiksituationen i länet och de norra och södra delarna av regionen kommer i längden inte att kunna fungera som en sammanhållen arbets och bostadsmarknad". Man fortsätter: "Allt tyder på att länets befolkningsökning fortsätter, även om den ekonomiska tillväxten skulle avta. Det finns dessutom kommuner som anser att bristen på väginvesteringar utgör skäl mot att öka bostadsbyggandet. Sammantaget riskerar vi en högre arbetslöshet, som i sin tur leder till ökad segregation, etniskt, ekonomiskt och socialt." Herr talman! Stockholm betalar 5 1⁄2 miljard i skatter på drivmedel och fordon och får ca 1,3 miljarder tillbaka i form av väginvesteringar, inklusive de lånemedel som vi har fått för Dennisavtalet. Skillnaden på 4,2 miljarder går Stockholms kommunikationsväsendet förbi. Vilken annan region i landet skulle acceptera detta? För Stockholms förhållanden, för miljön, för arbetsmarknaden och för landet i övrigt är det angeläget att staten gör någonting för att hjälpa till att reda upp kommunikationssituationen i Stockholm. Varför inte utse en kontaktman som för statens del kunde föra resonemanget med regionen och svara för kommunikationer, miljö och bostadsbyggande? Ett resultat måste fram.

Herr talman! Jag tycker att det är väldigt glädjande att debatten förs på detta öppna och förutsättningslösa, nästan prövande, sätt. Vi har ett problem med trafiken i storstäderna. Det är trängsel, miljöproblem och även för den delen hälsoproblem. Ska man lösa den typen av stora problem där många intressen är inblandade krävs det att man orkar ha en bra, rationell, intellektuellt hederlig diskussion där man väger olika för och nackdelar. Det jag har lärt mig efter många år i politiken är att man sällan när det gäller sådana problem hittar någon enkel lösning. Hade det funnits en enkel lösning på problemet hade den lösningen redan varit genomförd. Låt mig börja med att vända mig till Carl-Erik Skårman. Jag tycker att Carl-Erik Skårman har gett en väldigt tydlig beskrivning av hur tokigt trafiken i Stockholm fungerar. Visst ska Sveriges huvudstad ha en bra fungerande trafiksituation. Men den är inte bra. Sedan upprepar Carl-Erik Skårman resonemanget om resan mellan Bredäng och Norrtull som tar alldeles för lång tid och skapar alldeles för stor miljöpåverkan. Javisst. Det är utmärkt exempel på att det inte fungerar som det är i dag. Trafiksituationen fungerar inte. Det jag har sagt i min debattartikel är inte att vi inte ska bygga ytterligare vägar i Stockholm. Det måste vi förmodligen göra, med all den respekt vi måste visa för kultur och naturmiljöerna som finns i denna stora vackra huvudstad. Det jag har sagt är att vi aldrig kommer att slutgiltigt lösa trängselproblemen genom den typen av åtgärder. Vi ska ha en bra fungerande kollektivtrafik så att de som nu åker bil kan åka med ett bra kollektivt och miljövänligt system. Tyvärr är kollektivtrafiksituationen i Stockholm i dag under all kritik genom de misslyckanden som vi nu upplever nästan dagligen. Det är inget bra exempel på hur vi ska lösa en storstads trafik och miljöproblem. Jag har själv åkt både tunnelbana längs Essingeleden och bil på Essingeleden ända sedan jag flyttade till Stockholm år 1967. Under hela denna period, som nu är 33 år, har man diskuterat att lösa trafikproblemen med olika typer av kringfartsleder med olika stora väginvesteringar. Det har inte blivit någonting av det. Därför må man vara lite skeptisk när det nu framställs som att den enda lösningen på Stockholms miljöproblem är att bygga de vägar som har diskuterats under så lång tid. Man har också länge diskuterat att införa någon form av trängselavgifter, miljöavgifter eller biltullar, och det har inte heller blivit av. Låt oss därför lägga alla dessa olika ingredienserna i en framtida bra trafikpolitik för storstäderna på bordet och föra precis den lugna och sansade diskussion som jag tyckte att de första replikerna gav uttryck för. Nu har jag tyvärr inte hunnit kommentera Sven Bergströms eller Per-Richard Moléns inlägg. Jag kommer tillbaka till dem i mitt nästa anförande.

Herr talman! Många av trafikproblemen i Stockholm emanerar från den hantering man ändå i viss mån kan hänföra till ett socialdemokratiskt spel under första hälften på 90-talet. Det fanns en överenskommelse, Dennisöverenskommelsen, att göra investeringar i vägnätet. Men när den socialdemokratiska regeringen kom till makten fanns det uppenbarligen anledning att mer värdesätta ett samarbete på regeringsnivå och bryta upp det avtal som var träffat. Det är det som nu är orsaken till att vi befinner oss i en situation där vi egentligen inte vet hur vi ska ta oss fram. Det är olyckligt när man kommer med felaktiga uppgifter eller försöker dra för stora växlar på vissa miljödata. Precis som jag sade i mitt förra inlägg, tror jag att man måste se till att undvika det. Jag tvivlar på att det går att avskaffa bilköerna, som miljöministern anför i sitt svar. Möjligen kan man minska bilköerna genom olika kombinationer av väginvesteringar och väggtullar eller kanske trängselavgifter i någon lämplig form. I den här situationen tror jag att det är viktigt att de som drabbas av vägtullar och trängselavgifter på något sätt får en kompensation, en garanti för att de inte ska behöva uppleva bilköer och trängsel framöver. Jag tycker att det är en av förutsättningarna för att man ska kunna acceptera den typen av tankar. Dessutom ska de här inkomsterna på något sätt kunna användas till förbättringar av trafikmiljön genom väginvesteringar i genomfartsleder och många andra typer av lösningar. Jag tror att det vore olyckligt - och där tror jag att det är väldigt svårt att komma fram till en överenskommelse - om de här pengarna skulle gå in i de kommunala ekonomierna och flyta ihop med en lång rad andra inkomster och försvinna bort på utgiftssidan. Det måste finnas en klar koppling mellan sådana här avgifter och en sänkning av andra fordonsskatter, garantier till biltrafikanterna osv.

Herr talman! När riksdagen debatterar trafikpolitik och miljöpolitik brukar vi ägna oss åt att slå fast vissa mål. De används i högtidliga sammanhang; framkomlighet, tillgänglighet, säkrare trafik och också långsiktigt hållbar trafik. Vi måste bedriva ett effektivt arbete och reducera utsläppen där det är lättast att göra det. Jag är övertygad om att det betyder att vi i första hand måste göra något åt trafiktillväxten i storstadsområdena. Storstäderna har ju en stor potential från miljösynpunkt genom att man är täta. Det gör det möjligt att hålla nere transportarbetet. Ett sätt att ta till vara och stimulera den här möjligheten är miljöstyrande avgifter. När jag lyssnar på Carl-Erik Skårman blir jag lite bekymrad, även om miljöministern lyssnar in en konstruktiv ton och ett prövande angreppssätt. Skårman säger att man kräver nya vägbyggen för att lösa de här problemen. Jag har en fråga till Carl-Erik Skårman. Han kan svara på den i sin nästa replik. Kan han ge något exempel runtom i Europa eller i världen där man har byggt de här kringfartslederna - motorvägar runt Paris, London eller Singapore - och löst problemet? Min erfarenhet av studier på plats och genom att läsa tillgänglig litteratur är att det i stället har blivit mer biltrafik och mer problem. Det har man nu insett i London i Storbritannien. Där går man nu systematiskt in för att inte fortsätta på den här misslyckade vägen. I stället försöker man hantera problemen genom att satsa på en fungerande kollektivtrafik och begränsa bilismen där den inte har någonting att göra. Kan Carl-Erik Skårman ge mig något enda exempel till vägledning ska jag gärna medverka till att studera detta ytterligare. Då får vi se om den lösningen över huvud taget finns. Jag tvivlar på det.
Herr talman! Jag rekommenderar Sven Bergström att åka till Spanien. När det gäller ensidigheten sade statsrådet att de enkla lösningarna inte var bra. Jag skulle vilja påtala att statsrådet Larsson faktiskt har varit ganska ensidig. Den 7 december skrev han på DN:s debattsida: "Även om vi skulle sätta sprätt på hela landets väganslag enbart i huvudstadsregionen - vilket i och för sig är en orimlighet - skulle vi inte lyckas 'bygga bort' bilköerna. Det skulle också tyvärr vara ganska fruktlöst att enbart satsa på utbyggnad av kollektivtrafiken; det leder bara till att de som redan nu väljer buss och tunnelbana ökar sitt kollektivåkande ytterligare medan resten framhärdar i att ta bilen, till exempel till och från jobbet." Jag har kontrollerat huruvida det var en tillfällighet att statsrådet sade så eller inte. Jag skrev en skriftlig fråga och frågade om det stämde. Svaret är att frågan helt enkelt kan besvaras med ett ja. Detta är vad statsrådet tycker, skriver han. Jag tycker att det är alldeles för ensidigt för att vara en lösning på Stockholms trafikproblem. Det är pessimistiskt, och det är inte miljövänligt. Vi ska naturligtvis reducera utsläppen och utveckla bättre bilar. Vi måste reducera bilköerna. Det är inte någon miljöhit att ha avgasrör som släpper ut luftföroreningar i barnvagnshöjd. Men då måste vi också sprida ut bilarna så att inte de skadliga effekterna koncentreras på det sätt som nu sker. Vi måste även ha nya vägar.
Herr talman! Jag tror fortfarande inte att det går att komma åt bilköerna genom att bygga ut kollektivtrafiken. Den borgerliga landstingspolitiken visar ju att det inte verkar finnas vare sig ambitioner eller handlag att skapa en bra fungerande kollektivtrafik i Storstockholmsområdet. Jag tror inte heller att man klarar det här problemet genom att bara bygga ut kringfartsleder. Jag tror att det krävs en kombination. Jag är självfallet för en bra fungerande kollektivtrafik. Med de resurser som sätts in borde kollektivtrafiken kunna fungera bättre än vad den gör i dag. Jag har också sagt flera gånger att man får fundera på om det behövs ytterligare kringfartsleder. Men det jag vill göra är att lägga alla dessa kort på bordet, dvs. kringfartsleder i den mån det kan behövas, trängselavgifter, miljöstyrande avgifter och en ännu bättre kollektivtrafik. Jag ser en möjlig lösning på detta problem i kombinationen av dessa åtgärder. Jag är också tacksam för att jag fick det här tillfället att rätta till de vanföreställningar om vad jag har sagt och vad jag står för som har spridits, även av Per-Richard Molén menade att min debattartikel innebar att jag grävde diken. Jag har väldigt svårt att se den på det sättet. Jag tycker att hela debattartikeln andas en vilja till konstruktiv diskussion och en uppmaning till en konstruktiv diskussion. Däremot är det uppenbarligen så att jag med den här enkla diskussionen har trampat på ett antal väldigt ömma tår. Det verkar som om de flesta ömma tårna finns hos Moderaterna, men vi får räkna bort Per Richard Molén från den skaran. Jag har haft en debatt med Kjell-Olof Feldt som Vägföreningens ordförande. Man kan göra en intressant reflexion, nämligen att jag de senaste fyra månaderna har råkat i debatt med Föreningen Svenskt flyg, en kraftfull lobbyorganisation på flygområdet. Jag har haft en debatt med Svenska bilindustriföreningen, jag har haft en debatt med Svenska vägföreningen och jag har haft en debatt med hela transportsektorns olika lobbyorganisationer och branschorganisationer till följd av att jag i samma artikel också diskuterade möjligheter av att införa en ny smart kilometerskatt för godstransporter på landsväg. Det är intressant att se vilka starka lobbyintressen man stöter på när man dristar sig att diskutera miljöpåverkan från de transporter som sker i vårt land och även internationellt. Men det är samtidigt så att det är transportsektorn som står för en ökande del av miljöpåverkan framför allt när det gäller koldioxidutsläppen. Detta är en fråga som är viktigt och som vi måste diskutera. Det finns alltså viktiga miljöaspekter på transporterna, även utanför storstadsmiljön. Frågan om vart pengarna ska gå tycker jag är en ganska praktisk fråga. Det är möjligt att man ska koppla det här till investeringar i nya vägar. Jag är inte säker på att det är nödvändigt. Man kan naturligtvis även använda pengarna på annat sätt. Utan att föregripa regeringens diskussion om det här i samband med den utredning som vi nu diskuterar tycker jag nog att man ska vara ganska öppen för olika sätt att använda pengarna. Det är inte heller så att vi mjölkar ur en massa pengar ur biltrafiken som inte går tillbaka igen. Alla experter som har bedömt den här frågan visar att biltrafiken i dag inte bär sina miljökostnader. Det är det som är den viktiga aspekten på det här.
Herr talman! Nog är det väl på det sättet att man gör vad man kan från regeringens sida för att på olika sätt mjölka ur biltrafikanterna de pengar de har. Vi moderater vill skapa en bra trafikmiljö i Stockholm. Jag tycker på något sätt att miljöministern lite grann underskattar Kjell-Olof Feldt och mera betraktar honom som enbart en lobbyist för Vägföreningen. Jag tror att han fortfarande besitter mycket av politiska kunskaper och att han är tillräckligt vidsynt för att just inse det dilemma som är med att bara köra hårt med miljöavgifter och inte på något sätt kompensera det med någonting annat. Det vi måste göra är en kombination. Det kan vi vara överens om i en sammanfattning av den här debatten. Vi måste bygga ut kollektivtrafiken, även om det i Stockholm internationellt sett är en förvånansvärt hög andel som utnyttjar kollektivtrafiken. Vi måste satsa på kringfartsleder. Det är inte rimligt att genomfartstrafiken ska söka sig över Essingeleden när det finns andra möjligheter.

Herr talman! Jag ska inte ta upp en debatt om Kjell-Olof Feldt utöver det jag tidigare har sagt. Låt mig bara avslutningsvis försöka lägga ett litet annorlunda perspektiv på frågan. Även om jag är göteborgare har jag lätt att se att Stockholm förmodligen är världens vackraste huvudstad. Varje gång man återvänder till Stockholm efter någon resa, särskilt om man gynnas av att kunna flyga tvärs över Stockholm på kvällstid, drabbas man av en nästan religiös upplevelse. Vi har ett ansvar för den här staden och för hur den utvecklas. Vi har ansvar för att göra den till en attraktiv slagkraftig huvudstad i en bra svensk utveckling, ekonomiskt och näringslivsmässigt. Det är fantastiskt i dag, tycker jag, när man ser Newsweeks senaste nummer där Stockholm utmålas som IT huvudstaden i Europa. Det är mot alla skräckskildringar om hur eländigt det är med Sverige när man lyfter fram Stockholm som något av huvudstaden för det nya framtida samhället. För den staden har vi också ett ansvar när det gäller miljön, när det gäller trafiken. Vi har ett ansvar inte bara för att trafiken fungerar utan också för att vi kan utveckla en trafikapparat som inte förtar intrycket av en skön och vacker huvudstad.

Herr talman! Sven Bergström har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att nedbringa dödstalen som följer av de hälsovådliga utsläppen från fordonstrafiken, främst i storstäderna, och om jag är beredd att ta initiativ till en nollvision också för hälsovådliga utsläpp från fordonstrafiken. Arbetet med att minska trafikens avgasutsläpp ingår i regeringens arbete med att uppfylla de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen. 15 miljökvalitetsmål föreslogs av regeringen och finns utvecklade i den miljöpolitiska propositionen . Det första miljökvalitetsmålet är frisk luft och definieras enligt följande: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. halterna av luftföreningar inte får överskrida fastställda lågrisknivåer för cancer, överkänslighet och allergi eller för sjukdomar i luftvägarna samt att - halterna av marknära ozon inte får överskrida de gränsvärden som satts för att hindra skador på människors hälsa, djur, växter, kulturvärden och material. Om uppfyllandet av miljökvalitetsmålet frisk luft kan betecknas som en nollvision - och jag tycker att det här verkligen är en väl utvecklad nollvision - då människors hälsa inte skadas kan man alltså säga att regeringen verkar för en sådan. Integrering av hälsofrågor i transportpolitiken har under lång tid varit prioriterat i den svenska miljöpolitiken. Trafikens negativa hälsoeffekter var ett av huvudskälen till att vi i början av 90-talet införde miljöklassystemet för bränslen och fordon. Åtgärderna har gett resultat i förbättrad luftkvalitet, framför allt i storstäderna. Detta har kunnat ske genom en kontinuerlig förbättring av avgasreningstekniken, minskade utsläpp och världens bästa fordonsdiesel. Arbetet fortsätter med den nyligen införda miljöklass 1 för personbilar som syftar till att åstadkomma ett snabbare införande av bilar i fordonsparken som redan i år uppfyller EU:s avgaskrav för år 2005. I EU:s arbete med att förbättra luftkvaliteten i framför allt storstäder ingår bl.a. arbetet med det s.k. Auto/oil II-programmet. I utarbetandet av kommande krav för bl.a. fordonsbränslen är Sverige aktivt för att frågan om trafikens negativa hälsoeffekter ska beaktas. Sverige deltar även i WHO:s arbete med uppföljningen av den programförklaring för Europaregionen om transport, miljö och hälsa som nyligen antogs i London på en gemensam miljö och hälsoministerkonferens. I EU har vidare ett s.k. dotterdirektiv antagits som utgår från ramdirektivet om luftkvalitet. Direktivet anger tillåtna gränsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxider, bly och partiklar i luften. Inom ramen för försurningsstrategin, som har tillkommit på svenskt initiativ, driver Sverige nu på för ett snart antagande av det s.k. takdirektivet och ozondirektivet. Direktiven reglerar utsläpp av luftföroreningarna kväveoxider, flyktiga organiska ämnen, svavel och ammoniak genom att sätta nationella tak för dessa utsläpp i samtliga EU-länder. Uppfyllande av takvärdena innebär att även trafikens utsläpp måste minska inom hela EU. Vidare är stimuleringen av användningen av biodrivmedel inom transportsektorn en åtgärd i regeringens arbete med att anpassa transportsektorn till ett hållbart transportsystem. Det utgör en del av Sveriges ansvar för EU:s gemensamma åtagande enligt Kyotoprotokollet. Staten stimulerar tillsammans med fordonsindustrin utveckling och demonstrationer för att främja övergången till mer miljöriktiga drivmedel. Som en del i det energipolitiska programmet stöder regeringen forsknings och utvecklingsinsatser för etanolframställning i syfte att sänka produktionskostnaderna. En låg framställningskostnad är en viktig förutsättning för introduktion av etanol som drivmedel i större skala. Även Kommunikationsforskningsberedningen har fram till 1997 genomfört ett biodrivmedelsprogram. Under 2000 avslutar man vidare programmet el och hybridfordon där man arbetar med nollutsläppsfordon. Det nya programmet, som inleddes 1999, fokuserar inte på ett enskilt bränsle utan syftar till en mer samlad behandling av tillgängliga förnybara alternativ. Regeringen aviserade även i höstens budgetproposition sin avsikt att samarbeta med svensk fordonsindustri kring utveckling av mer miljövänliga fordon. Denna satsning syftar till att minska vägtrafikens bidrag till miljöförstöringen och därmed samtidigt skapa förutsättningar för en långsiktigt konkurrenskraftig fordonsindustri. Bland de identifierade insatsområdena ingår just avgasefterbehandling, avancerad förbränningsmotorteknik samt hybrid och bränslecellsteknologi. Programmet beräknas löpa under åren 2000-2005, och den totala ramen för de statliga insatserna uppgår till 500 miljoner kronor. Sverige arbetar således aktivt på ett flertal områden för att komma till rätta med de miljö och hälsoproblem som vägtrafiken skapar och för att stimulera utveckling och användning av miljövänligare fordon och bränslen.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Det här är på sätt och vis en fortsättning på den tidigare interpellationsdebatten. Samtidigt är den här interpellationen en av de många interpellationer som vi i Centerpartiet har väckt före jul förra året på temat trygghet. Eftersom jag sitter i trafikutskottet var det naturligt att fokusera på tryggheten i trafiksystemet. För oss i Centerpartiet, som ju ofta talar om vikten av att värna en bra miljö, är det här en viktig fråga. Vi vill ha ett långsiktigt hållbart och tryggt trafiksystem. Då kan det i storstadsområdena handla om att fokusera på hur man kan begränsa bilismen medan man kanske i andra delar av landet får fokusera på att skapa ett i bokstavlig mening hållbarare vägnät. Det är liksom motsatta problem beroende på vilken del av landet man studerar. Utöver de akuta dödsriskerna i trafikolyckor utgör i dag just miljö och hälsoeffekterna av vägtrafiken främst i storstadsområdena ett väldigt stort bekymmer. Det finns t.o.m. en rapport från WHO där det sägs att luftföroreningar från vägtrafiken ger fler förtida döda än vad trafikolyckorna gör. Riksdagen har slagit fast att vi inte ska behöva känna oro detta. Vi ska ha en nollvision när det gäller döda i trafiken. Det gäller först och främst döda och svårt skadade i trafikolyckor, men jag tycker också att man bör kunna tolka in att det ska vara en nollvision för hälsa och säkerhet på detta område. Som vi i Centerpartiet ser det finns det en rad åtgärder man kan fokusera på. Detta har också miljöministern delvis berört i sitt svar. Vi pratar om förbättrade motorer, katalysatorer, partikelfällor och annan utrustning. Det är det tekniska. Det handlar också om att förbättra de befintliga bränslena och om att systematiskt introducera och stimulera miljöriktiga, biobränslebaserade drivmedel. Vi vill gärna se en plan för detta och att man kraftsamlar på det här området, bl.a. inför Sveriges ordförandehalvår i EU. Låt mig kommentera lite av svaret från miljöministern, som jag tycker har både plus och minus. Mina två frågor var vilka åtgärder miljöministern avser att vidta för att nedbringa dödstalen som följer av de hälsovådliga utsläppen samt om han är beredd att jobba för en nollvision också när det gäller hälsovådliga utsläpp från fordonstrafiken. Miljöministern talar om miljökvalitetsmål i allmänna ordalag, och det är utmärkt - frisk luft och annat. Miljökvalitetsmålet innebär att man ska få ned halterna av luftföroreningar, marknära ozon osv. Sedan säger han: Om uppfyllandet av miljökvalitetsmålet frisk luft kan betecknas som en nollvision då människors hälsa inte skadas kan man alltså säga att regeringen verkar för en sådan. Jag tar det som ett bra besked, och jag välkomnar det. Problemet är att det inte bara handlar om frisk luft när det gäller vad som påverkar hälsan. Vi vet att den s.k. växthuseffekten - som vi har svårt att hantera och som kanske främst är en fråga på lång sikt - sannolikt ger betydande effekter också på människor. Vi vet att ozonhålet utvidgas. Vi vet att ultraviolett strålning osv. skadar. Därför menar jag att det inte bara handlar om frisk luft. Sedan talar miljöministern om åtgärder för förbättrad luftkvalitet: förbättring av avgasreningsteknik, minskade utsläpp och annat. I det sammanhanget skulle jag vilja fråga miljöministern: Är han beredd att ställa upp på det krav som vi i Centerpartiet har aktualiserat, nämligen att rejält höja skrotningspremien på bilar för att få bort miljöbovarna och snabbt introducera en bättre bilpark i det här landet? Jag ser att min talartid håller på att ta slut. Jag återkommer därför till återstående kommentarer i mitt nästa inlägg.
Herr talman! Dessbättre är den svenska situationen, på grund av den kraftiga förbättring av luftkvaliteten som vi har haft inte minst i våra tätorter och städer, inte som resultatet i den WHO-undersökning som Sven Bergström pekar på. Vi har en klart bättre situation, en klart mindre hälsopåverkan. Hälsoeffekterna av trafiken såtillvida är alltså lindrigare än de effekter som följer av rena olyckshändelser. Egentligen är hela miljömålsarbetet, även om vi inte använder ordet nollvision, ett konstruktivt arbete för att formulera en nollvision. Miljömålsarbetet, inte bara när det gäller frisk luft utan på alla andra områden, innebär ju att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där vi har löst de stora miljöproblemen så att det inte sker någon skadlig miljöpåverkan på vare sig hälsan eller naturen. Vi har stora förhoppningar om att den här visionen faktiskt ska kunna infrias, och det arbete vi har gjort hittills visar på detta. Det slår mig som ganska intressant att vi på sätt och vis har etablerat en nollvision, även om vi inte har kallat den det, som egentligen inte bara är en vision utan också ett ganska fast handlingsprogram för framtiden och som omfattar hela miljöområdet. Visst är det så att hälsan inte bara påverkas genom de direkta utsläppen till luften av olika farliga ämnen utan också av klimatet och ozonhålet. Vi talade ju en hel del om klimatfrågan i samband med den förra interpellationen och även i den tidigare interpellationsdebatt jag hade med Gudrun Lindvall. Sven Bergström vet säkert att klimatfrågan för mig är en utomordentligt viktig fråga. Jag brukar ofta beskriva den som något av mänsklighetens etiska utmaning inför det nya seklet. Frågan kan helt enkelt formuleras som så: Har vi som människor rätt att med våra aktiviteter förändra den kemiska sammansättningen av atmosfären när vi vet att det innebär stora risker för framtida generationer? Mitt svar på den frågan är naturligtvis att vi inte har den rätten. Vi måste göra allt vi kan för att komma till rätta med ökningen av klimatpåverkande utsläpp, och framför allt handlar det naturligtvis om koldioxiden. Det här en oerhört viktig fråga som jag prioriterar starkt i mitt internationella arbete, liksom naturligtvis också kampen när det gäller ozonhålet.

Herr talman! Jag tror att miljöministern och jag i grunden har samma ambitioner på det här området. Jag är glad att miljöministern så tydligt slår fast att vi måste ha den tydliga ambitionen att vi ska lämna över en framtid till kommande generationer där vi effektivt har tacklat de här miljöproblemen. Han använder t.o.m. uttrycket "där vi har löst de stora miljöproblemen". Jag tycker att det är att ta väldigt stora ord i sin mun och dristar mig inte att göra det för egen del. Jag tror att vi måste ha en väldigt ödmjuk inställning. Tyvärr är det ju så att även om vi gör väldigt mycket så vet vi att transportsektorn växer, och det är den som i huvudsak bidrar till växthuseffekterna. Av de svenska koldioxidutsläppen står transportsektorn för ca 40 %, och av detta kommer två tredjedelar från vägtrafiken. Dessvärre pekar prognoserna på att vi inte kommer att lyckas minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. I stället pekar det mesta på en 10-procentig ökning under de närmaste 20 åren. Det är ett stort bekymmer som gör det lite besvärligare att hantera det här stora komplexet. Miljöministern svarar inte riktigt tydligt - inte alls, om jag förstod det rätt - på min konkreta fråga om han är beredd att medverka till att höja skrotningspremien för att få bort miljöbovarna. Jag hoppas att han kan återkomma till det i sitt nästa inlägg. Jag skulle också vilja testa miljöministern på en rad andra åtgärder som jag tycker att man borde kunna jobba med för att skynda på det här. Miljöministern redovisar ju i svaret en lång rad åtaganden, ambitioner och samarbetsprojekt på EU-nivå och i Sverige för att komma vidare i det här arbetet, men många med mig upplever nog att det går väldigt sakta i alla fall. Just det faktum att vi av tillgänglig statistik vet att vi kommer att öka koldioxidutsläppen under väldigt många år framåt gör att man känner en viss otålighet att komma någonvart. Jag tror att det är viktigt att vi funderar över konkreta åtgärder, inte minst i storstadsområdena. Jag ser initiativet om bilavgifter som ett konstruktivt inlägg. Är miljöministern beredd att gå vidare och överväga förslag och åtgärder av typen strängare utsläppsnivåer och alternativa drivmedel inom vissa citykärnor som är särskilt hårt belastade? Är miljöministern beredd att driva på för en tydligare och effektivare upphandling och annan stimulans av fossilbränslefria fordon? Det kan vara distributionsfordon, tekniska fordon och annat som kommuner, landsting och stat jobbar med. Är miljöministern beredd att driva på för att skapa tankställen med fossilbränslefria drivmedel - börja i de största städerna, naturligtvis, och sedan gå vidare runtom i landet? Är miljöministern beredd att använda fordonsoch drivmedelsbeskattningen som ett pådrivande instrument? Är miljöministern beredd att effektivare stötta de fossilbränslefria kommuner som själva antagit utmaningen från Svenska naturskyddsföreningen att höja ambitionsnivån på miljöarbetet men som i dag känner att det inte riktigt finns något tydligt stöd för detta från regeringens sida? Är miljöministern beredd att gynna tillkomsten av bilpooler, som kan vara ett väldigt effektivt instrument för att minska bilanvändningen i de stora städerna för vanliga människor? Slutligen vill jag gärna ha ett besked om just skrotningspremien. Den tycker jag är ett mycket tydligt och konkret exempel på hur man kan komma vidare ganska snabbt och få bort de värsta miljöbovarna på det här området.
Herr talman! Jag fick ganska många frågor på slutet, och det underlättar att jag kan svara ja på samtliga dessa frågor. Jag kan dessutom säga att när det gäller nästan alla dessa frågor så pågår det i dag en verksamhet som leder åt precis det håll som Sven Bergström är ute efter. När det gäller bilpooler kan jag möjligen säga att det kanske inte sker så mycket, i varje fall inte som jag känner till. Frågan är om inte detta i första hand är en uppgift för olika privata initiativ. Jag vill gärna uppmuntra till sådana initiativ. Jag tror att bilpooler kan ge en väldigt bra möjlighet att minska miljöbelastningen och bibehålla den smidighet som bilinnehavet kan ge. Jag vill verkligen uppmuntra det arbetet. Vi har ett förslag i Regeringskansliet som vi fick ganska nyligen från Ekonomistyrningsverket, baserat på ett uppdrag till myndigheten, där en höjning av bilskrotningsavgiften finns med, och det håller vi för närvarande på att diskutera på vanligt sätt. Jag kan mycket väl tänka mig att det blir en viss höjning av bilskrotningsavgiften. Samtidigt är det också intressant att notera att vi i dag har en mycket kraftig ökning av nybilsförsäljningen. Det bör rimligen också innebära att vi är på väg bort från den lite skamliga position som vi har haft som ett av de länder i Europa som har den äldsta bilparken, vilket också har den miljökonsekvensen att vi har många bilar som har sämre miljöprestanda och framför allt väldigt många bilar som inte har katalysatorer jämfört med vad som är fallet i många andra länder i Europa. Slutligen vill jag inte backa från min formulering att vi ska kunna lösa de stora miljöproblemen på en generation, alltså på 20-25 års sikt. Jag vill dock göra en reservation som jag glömde tidigare, nämligen att det naturligtvis inte gäller klimatfrågan som inte är av den karaktären att den i någon vettig mening kan lösas på 20-25 års sikt. Detta är en oerhört långsiktig fråga. Men när det gäller övrig miljöpåverkan, övergödning, försurning, radonpåverkan, frisk luft och friskt vatten med de nollvisionsgränsvärden som vi föreställer oss där, menar jag att detta är en vision som håller. Och det är en vision som verkligen är värd att arbeta efter och som vi kommer att kunna infria, inte bara genom att fortsätta dagens politik, utan det kommer att krävas nya och friska tag inom miljöpolitiken och inom politiken inom alla andra sektorer också för att vi ska nå dithän. Men för mig som miljöminister krävs det nog lite mer än Sven Bergströms inlägg för att jag ska hoppa av från denna vision. Den är viktig också därför att det är en miljöpolitisk vision som inte är grundad på vad som är ekonomiskt eller praktiskt möjligt enligt vissa bedömningar utan som är grundad på vad naturen och hälsan faktiskt tål. Det tycker jag är en oerhört stimulerande arbetsmetod att inte bara utgå från det praktiska och det ekonomiska utan att också vända på frågeställningen och fråga sig vilken miljöpåverkan vi kan ha utan att vi försämrar naturen, utan att vi försämrar den biologiska mångfalden och utan att vi skapar problem för hälsa för människor och djur.
Herr talman! Jag tackar för det rejäla och entydiga svaret från miljöministern. Han svarade ja på i princip alla frågor, även om det var lite reservationer när det gäller om skrotningspremien skulle justeras upp hela vägen till 8 000 kr som Centerpartiet har föreslagit. Min lilla fundering här kring de stora orden om att vi ska ha löst de stora miljöproblemen gäller inte ambitionsnivån som jag tycker är oerhört respektfull, och jag delar den, nämligen att vi måste vara oerhört ambitiösa på detta område. Vad jag lite grann befarar när man använder sådana uttryck är att de som har mindre miljöambitioner möjligen lutar sig tillbaka och tycker att detta ska vara löst inom 20 år. Och om man får den attityden blir jag lite orolig, därför att vi måste ha den mycket tydliga inställningen att detta är stort. Vi måste ha en ödmjuk inställning, och vi måste ständigt jobba med nya utmaningar. Och just växthuseffekten tycker jag illustrerar att detta är ett oerhört stort och komplext område. Miljöministern gjorde också en viss reservation i detta sammanhang om att man kanske inte klarar detta på 20 år. Jag har två frågor som jag hoppas hinna ställa. Den ena gäller samarbetet med biltillverkarna som miljöministern nämnde i sitt första inlägg. Hur går det med detta? Jag tycker att biltillverkarna har ett väldigt stort ansvar. Bilen kommer nämligen att behövas, inte minst ute på landsbygden där den har en nyckelroll. Därför måste vi miljöanpassa bilen. Vad händer där? Det är ett mycket positivt initiativ som har tagits från Ford att nu på bred front i Sverige lansera Ford Focus som flexible fuel vehicle med etanoldrift. Det är mycket positivt. I Kalifornien har man ju slagit fast målsättningen att 10 % av nybilsproduktionen år 2003 ska vara fri från miljöskadliga utsläpp. Kan miljöministern tänka sig något liknande här i sitt samarbete med bilindustrin? Slutligen har ju etanolen varit en diskussionspunkt här i kammaren och i skatteutskottet under den senaste tiden. Från den svenska bioalkoholsidan uppfattas det nog som ett litet krokben det beslut som riksdagen fattade om att begränsa inblandningen av etanol. Om jag uppfattade saken rätt var det också en uppmaning till regeringen att försöka få detta prövat i EU-sammanhang om man inte ska ha några begränsningar på etanolinblandning. Har miljöministern något besked att ge i den frågan?
Herr talman! Vi ser över möjligheterna att göra något åt det EU-beslut som ligger till grund för att E 10 inte kan användas längre. Nu har vi inte tid med en sådan diskussion, men det finns naturligtvis också brister och problem med E 10 som man inte ska underskatta. Jag har väl svarat på de frågor som jag har fått, om skrotningsavgiften och de övriga frågorna. Samarbetet med bilindustrin går väldigt bra. Det är väldigt glädjande att det har varit en sådan positiv attityd i våra kontakter med biltillverkarna. Det är klart att det finns en stark ambition hos de svenska biltillverkarna att kunna visa en bra miljöpolitisk profil. Det finns också en väldigt positiv inställning till samarbetet med regeringen. Jag tror att vi ganska snart, om någon månad eller så, kan skriva under ett avtal med bilindustrin där vi också kan specificera de olika projekt som ingår i detta. Samtidigt vill jag ändå säga, och då talar jag inte om den svenska bilindustrin, att man blir lite betänksam och lite beklämd när man ser reportagen från alla olika bilmässor runtomkring där det är bilar med V 6 motorer och V 8-motorer med 300 hk och 230 kilometer i timmen i topphastighet och med glansiga karosser som fortfarande väcker intresse. Och det är klart att det är häftigt med sådana bilar. Men det är naturligtvis också så att det är bilindustrin som avgör hur mycket vi kan åka bil i en framtid. Det är inte vi politiker som gör det. Bilindustrin kan skapa maximalt utrymme för biltrafik i framtiden genom att lägga ned maximalt omdöme när det gäller de framtida bilarnas miljöpåverkan.

Herr talman! Jag och Folkpartiet tillhör dem som har talat mycket om bristen på utvärdering i den svenska skolan. När vi genomförde målstyrningen för ungefär tio år sedan var det en förutsättning att staten å sin sida och kommunerna på sin nivå skulle följa upp hur man når sina uppsatta mål och att man gör ordentliga förslag till åtgärder om målen inte uppnåtts. På en rad områden märker vi nu att den svenska skolan har brustit i utvärdering. En sak som jag brukar tjata om, och som jag tänker fortsätta att prata om tills det blir en förbättring, är detta med utvärderingen av betygen. Alltfler aktuella undersökningar - senast en undersökning i Stockholm - visar att utvärderingen av betygen inte fungerar. De verkliga läs och skrivkunskaperna är betydligt lägre hos stora grupper elever i grundskolan och gymnasieskolan än vad betygen visar. Kunskapslyftet, som på många sätt varit en bra satsning, har nästan inte alls granskats utifrån kvalitetsaspekten. Däremot har vi fått in väldigt mycket uppgifter om hur många elever som gått där, vad det kostat osv. Men hur det fungerat rent undervisningsmässigt har vi inte fått några särskilda uppgifter om. Herr talman! Om staten inte förbättrar sina utvärderingsinstrument - detta är särskilt allvarligt - kommer ropen på att gå tillbaka till en statlig detaljstyrning av skolan att bli allt starkare och det blir svårare att argumentera mot. Jag tror inte på en sådan utveckling. Jag tror på målstyrning. Jag tror på självständighet för de enskilda kommunerna och de enskilda skolorna. Men förutsättningen är att vi har en mycket bra och effektiv uppföljning av hur man verkligen når målen.

Herr talman! Jag blev väldigt intresserad av den här debatten och den interpellation som Per Bill har skrivit. Jag skulle vilja fråga. Vi gör många utvärderingar och skolministern har här redovisat ett antal utvärderingar som är genomförda. Hon har också redovisat en rad resultat. Ändå funderar jag över det yttersta målet som den här församlingen har bestämt och beslutat i skollagen. Det är två huvudmål. Det är både social och harmonisk utveckling och kunskapsutveckling. Utvärderingarna tar i och för sig upp de här delarna. Ändå funderar jag, när vi får alla de här redovisningarna, på hur det ser ut. Hur går vägen till åtgärder? Tar man alla konsekvenser av resultaten och vidtar åtgärder eller finns det ett såll emellan som gör att man inte tar in åtgärderna? Jag ska alldeles strax komma med ett exempel. Jag tänker nu på de döva och hörselskadade barn som ska integreras ute i kommunens olika skolor. Vi har sett rätt snabbt efter det att beslutet fattats att det saknas teckenspråkslärare i varenda kommun i princip. Vänersborg är väl lite annorlunda. Man har inte det folk som kan undervisa. Om vi nu gör en utvärdering, följer upp den här integrationen och i realiteten finner att de här barnen har blivit mer segregerade än någonsin om man utgår från barnets perspektiv, kommer då skolministern att vidta åtgärder som förhindrar detta? Kommer man då att samla ihop barnen igen så att de får gå på vissa skolor? Det jag vill säga med det här är: Tar vi ansvar för de resultat som kommer fram i utvärderingarna? Följer vi upp dem med åtgärder som harmonierar med de utvärderingsresultat som framkommer? Det, herr talman, skulle jag vilja få besked om från skolministern.

Herr talman! Jag är glad för och uppskattar alla de åtgärder som skolministern redan har vidtagit. Likväl måste jag säga att vi kristdemokrater inte var för att specialskolor för bl.a. hörselskadade barn lades ned. När jag ser hur läget nu har blivit i kommunerna undrar jag i hur hög grad skolministern är styrd av de ideologiska målen. Om forskning, utvärderingar och olika typer av uppföljningar visar att barnen mår bättre i en gemenskap på specialskolor, skulle skolministern då kunna ompröva besluten och bygga ut den här typen av verksamhet igen? Eller finns det ideologiska mål som ligger före de resultat som kan komma fram rent sakligt när det gäller våra barn? Jag skulle personligen önska att det fanns en öppenhet för att se var barnen mår bäst och var föräldrarna vill att barnen ska få sin utveckling och utbildning. Min fråga till skolministern är: Kan vi då möta deras behov?

Fru talman! Med risk för att det här blir något av en upprepning av den tidigare interpellationsdebatten - den berörde i stort sett alla områden i skolans värld - ska jag försöka begränsa mig till det som jag tar upp i min interpellation om språkets betydelse för eleverna och för skolans resultat. Få saker betyder så mycket för en elevs möjligheter att lyckas i skolan som just språket. Det är själva nyckeln till goda resultat. Att kunna läsa och skriva är grundläggande baskunskaper som alla människor måste behärska för att fungera i samhället; det är själva förutsättningen för en utkomst. Hur ser då verkligheten ut? Ja, vi har i den tidigare debatten hört exemplen radas upp, och jag ska bidra med några, ännu ej kommenterade. Skolverkets undersökningar visar att 1 av 20 elever i årskurs 8 läser sämre än genomsnittseleven i årskurs 3. En undersökning om elevers skrivkunskaper i årskurs 9 i Stockholm visar att 13 % hade otillräckliga kunskaper i svenska skriftspråket. Undersökningen visar vidare att 48 % av eleverna hade svårt att stava korrekt. Det är inte bra. Det är rent ut sagt ganska dåliga resultat.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 De statliga utbildningsinspektörerna redovisar i sin granskning av skolan att elevernas behov av särskilt stöd många gånger inte fördelas efter elevernas behov utan för att avlasta lärarna. Ur elevperspektiv är detta förhållande oacceptabelt. Vi kan konstatera att det handlar om prioriteringar. Man må tycka vad man vill om riktade statsbidrag och de särskilda satsningar som regeringen har gjort, men enligt Christer Romilsson, Lärarförbundets ordförande, var det endast fyra av tio kommuner som höjde skolanslaget per elev förra året. Det är också en fråga om prioritering. Då undrar jag: Om det nu finns resurser avsatta och de nödvändiga prioriteringarna inte görs, vad avser skolministern då att göra?
Fru talman! Jag har ställt ett antal frågor till skolministern med anledning av de signaler som finns runtom i Sverige om skolans situation. Jag vill också tacka för svaret, eller snarare för svaren som det börjar bli så här dags på kvällen. De direkt mätbara resultaten i skolan är självfallet ett resultat av en mängd olika faktorer. Men ibland talar fakta för sig. Det har här tidigare nämnts ett antal av dessa fakta. Men låt mig ändå repetera några av dem som jag tycker är mest allvarliga. Vi ser att en av tre elever har Icke godkänd i svenska 2 t.ex. Det betyder att de inte kommer in på ett nationellt program. En annan uppgift är att åtta av tio kommuner över huvud taget inte gör några skriftliga redovisningar, som man är ålagd att göra enligt författningen. Och bara sex av tio elever i gymnasiet blir behöriga till högskolan. Det kanske är den allra mest allvarliga siffran, tycker jag. Sverige har redan tidigare en låg andel som kommer från gymnasiet till högre utbildning. Vi är sämst i Norden i det fallet. Jag tycker att läget är bekymmersamt, även om det finns massor av goda exempel som har sagts tidigare. Skolministern säger i svaret att regeringen tillfört extra resurser till kommunerna för skolan. Det är intressant att notera att bara fyra av tio kommuner använt pengarna till att höja just elevanslaget. Resten av kommunerna väljer att lägga pengarna på annat. I min egen hemkommun, Umeå, har vi just den här veckan en stor skolstrejk i en av de största lågoch mellanstadieskolorna. Man är helt enkelt ganska trött på läget. Jag tycker att det är allvarligt när vi har ett läge i landet där föräldrarna plockar ut sina elever från skolan och eleverna är så missnöjda att de väljer att vara hemma i stället för i skolan. Jag tycker att det är ett exempel, i vart fall i min hemkommun, på ett underkännande av politikernas förmåga att styra skolan. Det är ett tillkortakommande som är helt uppenbart och samtidigt oacceptabelt. Det är väl ändå så att föräldrarna är de bästa utvärderarna av skolan. Vi har i dag mycket välutbildade föräldrar som ställer berättigade krav på undervisningssituationen, på miljön i skolan och på det resultat som de vill se där. Jag vet att det finns ett antal kommuner som arbetar för ett ökat inflytande i skolan. Om jag inte minns fel finns det något som heter villkorad delegation, vilket betyder att föräldrarna enligt lagen har rätt att hantera vissa delar av den kommunala pengen som går den enskilda skolan. En väg att gå när det gäller inflytandet och resultatet i skolan tror jag är att föräldrarna själva deltar i och utvärderar arbetet i mycket högre grad. Min fråga är om skolministern är beredd att arbeta med just den frågan, dvs. att ytterligare lägga ut ansvar på de enskilda skolorna. Låt oss tala om en kommunal skolpeng i det fallet för att förstå vad vi talar om. Det är en väg att gå. Jag har nu förstått att regeringen verkar ha begripit att det är ett problem i landet, och det tycker vi är utmärkt. Jag återger vad skolministern har sagt i Kommun-Aktuellt: Om vi ska kunna fortsätta tanken runt den likvärdiga skolan, måste vi veta att en viss del av statsbidragen som betalas ut ändå går just till skolan. Detta snuddar ganska starkt vid vår uppfattning om hur skolans resurser ska fördelas. Jag får återkomma till det under nästa inlägg.
Fru talman! Fru talman! De här interpellationerna tar upp oerhört viktiga frågor. Jag har lyssnat med intresse både på frågorna och på skolministerns svar och konstaterar att vi alla är överens om att svenska språket för de allra flesta är av grundläggande betydelse för att kunna fungera i sitt framtida liv efter skolans slut. Kravet på språkförmåga har ju höjts oerhört. För 30-40 år sedan kunde man kanske klara sig utan att knappt kunna läsa och skriva i vissa typer av arbete. I dag krävs det massor för det som förr i världen kallades för praktiska arbeten. Det krävs god förmåga att läsa datamanualer, att förstå saker och ting på engelska och att kunna både läsa och uttrycka sig i skrift. Den allmänna kravnivån har höjts. När man ser på alla undersökningar som har gjorts, både Skolverkets undersökningar och olika, fristående läs och skrivundersökningar, blir man lite förvånad. Flera samlade undersökningar om förmågan till läsförståelse och förmågan att uttrycka sig hos elever i årskurs 8 ger ungefär samma resultat, att närmare 20 % av eleverna i årskurs 8 ligger på en klart underkänd nivå. Om 4-5 av dessa ungefär 20 % elever får betyget Godkänd i årskurs 9, kan man tänka sig att det där har hänt något, att de har jobbat så hårt i årskurs 9 att så många fler når upp till godkänd nivå. När samma undersökning sedan görs i årskurs ett i gymnasieskolan, som t.ex. gjordes här i Stockholm, visar det sig att det är 10-20 % som återigen ligger på icke acceptabel nivå. Här har vi naturligtvis en springande punkt, nämligen att betygen inte mäter det som de ska mäta. Godkänt betyg är ingen garanti för att man har nått upp till en godkänd nivå. Jag tycker att det är bra att skolministern har tillsatt kvalitetsgranskningsnämnden, men jag tycker att den borde få i uppdrag att utvärdera betygens innehåll och hur de motsvarar målen. Jag hörde att skolministern sade att hon tycker att det är viktigt, och det uppskattar jag. Men jag tycker att det borde ingå i kvalitetsgranskningsnämndens uppdrag att utvärdera betygens innehåll. I övrigt konstaterar jag att skolministern ser allvarligt på problemet men tycker att skolministern och regeringen kommer med för få konkreta förslag. Det räcker inte bara att säga att eleverna ska få stöd tidigt i skolan. För att de ska få stöd tidigt måste det tvingas fram på något sätt. Man måste se till att elever inte släpps in på gymnasiet om de inte har riktiga kunskaper. Man måste tvinga fram stöd tidigt och eventuellt tvinga fram en eller två extra terminer i grundskolan. Jag har använt ordet snällfälla tidigare. Jag tycker att det är ett väldigt adekvat begrepp. Alltför många svenska elever hamnar i snällfällan. Man uppmärksammar inte deras behov av stöd. Man upplyser dem inte om deras svårigheter, utan de skickas vidare. Till sist står de där hjälplösa utan tillräckliga kunskaper. Sätt in stöd tidigare, identifiera problemen tidigare, börja utbilda och anställa speciallärare igen och, först som sist, förbättra utvärderingen!
Fru talman! Jag har också några frågor till skolministern. Skolministern skriver i sitt svar att de som har utländsk bakgrund är överrepresenterade bland dem som inte klarar godkända betyg, med andra ord de som inte kan läsa och skriva ordentligt. Eftersom jag inte kan siffrorna skulle jag vilja veta hur stor procentuell andel av dem som inte klarar godkända betyg som har utländsk bakgrund. Jag skulle också väldigt gärna vilja veta hur förhållandet i friskolan är jämfört med i den kommunala skolan när det gäller elever som inte klarar att få betyget Godkänd. Så skriver skolministern i sitt svar att det svåra ekonomiska läget för något år sedan är en orsak till detta. Detta har säkert lett till att det har blivit färre vuxna i skolan. Jag skulle vilja fråga om skolministern är beredd att se till att vi får fler vuxna i skolan eller färre elever per klass, nu när den ekonomiska utvecklingen ändå har vänt. Sedan omnämns särskilda insatser utan att de konkretiseras i svaret. Jag skulle väldigt gärna vilja veta vad det är för särskilda insatser när det gäller att förbättra språkutvecklingen. Vi har många gånger debatterat med skolministern om vikten av en värdegrund i skolan, alltså ordning och reda i klassrummen. Jag är oerhört glad över att skolministern för drygt ett år sedan tillsatte värdegrundsgruppen. Vi väntar med stort intresse på svaret från denna kommitté i slutet på februari eller början på mars.

Fru talman! Självklart ska vi ge skolministern svar. Vilka åtgärder som vi anser vara nödvändiga har vi också redovisat i motioner och i de debatter som vi ständigt för när det gäller resultaten i skolan. Det är bara att konstatera att skolministern delvis säger emot sig själv när hon ena gången hävdar behovet av riktade statsbidrag och Perssonpengar och andra gången börjar tala om öronmärkta pengar till skolan, vilket numera också sker i regeringskretsar. Det kan vi ta del av i de debatter som förs. Jag tycker att skolministern ska ansluta sig till det vi vill om hon vill nå resultat och få en utveckling i skolan som betyder än mer än vad vi ser i dag. Vi vill alla nå positiva resultat. Jag tror att också skolministern vill ha bra resultat och en bättre skola. Då handlar det om vilka verktyg vi använder oss av. Vi har lagt fram förslag om en nationell skolpeng. Ja, vi anser att kommunerna inte klarar uppgiften, att kommunpolitikerna prioriterar fel och att vi inte har lika möjligheter att driva skolor. Vi har inte lika möjligheter att välja skola i ett nationellt perspektiv. Det är en väldigt viktig och central del av den förnyelse av den svenska skolan som är nödvändig. Vi kan också konstatera att det är en fråga om prioriteringar. M-kommuner lägger mer på skolan än vad socialdemokratiska kommuner gör, t.ex. Vi kan se på elevkostnaderna och vilka satsningar som görs där i friskolor kontra kommunala skolor. Ta vara på den förnyelse och den utveckling som sker och ge utvecklingen möjligheter att slå igenom! Det förutsätter vissa genomgripande förändringar. En av dessa är att politiker ska skapa regelverken och sedan lämna över till dem som är verksamma i skolan. Det är resultaten som ska tala. Sedan måste jag ta upp den sista fråga jag ställer i min interpellation, angående språkkraven. Jag menar att förutsättningen för att elever ska lyckas är språket. Har man inte språket med sig är man en förlorare. En grundskoleelev i Fittja säger på följande sätt: Jag har så mycket brytning att jag skäms för att prata framför folk. I min klass gick bara turkar och kurder - inte en svensk. Kanske blir jag städerska, men det vill jag inte. Jag vill vara som vanliga tjejer. Jag vill plugga och komma in på gymnasiet och prata bra svenska. Jag är ju svensk. Vilka signaler skickar skolministern och Utbildningsdepartementet ut? Jo, då sänker man kraven vad beträffar svenska språket när det gäller lärarutbildningen för lärare med utländsk bakgrund. Det är de facto så att det har gjorts en omformulering. Man talar om de kunskaper i det svenska språket som behövs för att en lärare ska få behörighetsbevis av Högskoleverket. Det är den nya formuleringen. Den som gällde tidigare var skarpare. Det var själva syftet med den diskussion som fördes bl.a. i den parlamentariska grupp som jag satt i och som följde denna utredning. Då nämndes att man ville ha fler lärare och att den formulering som fanns tidigare i skollagen var ett hinder.
Fru talman! Det är inte sannolikt att vi byter regering inom de närmaste åren, varför vi har att se det läge som vi har. Jag är glad att skolministern säger att hon är beredd att titta på en villkorad delegation, som det heter, dvs. på att lägga ut ansvar och befogenheter på den kommunala skolan, som det i första hand är frågan om till dess att vi får en nationell skolpeng. Det tycker jag är bra signaler. Jag tror att det är oerhört viktigt att man har ansvar och befogenheter som följer varandra på de respektive ställena. Tomas Högström har ju ställt en fråga omkring den nationella skolpengen, och den får vi väl ett svar på så småningom. Sedan har vi det här med skolans kvalitet, och då tänker jag framför allt på grundskolan som jag känner allra starkast för. Vi moderater sätter faktiskt grundskolan allra främst. Den är så att säga basen för att kunna gå vidare på utbildningspyramiden. Här vill vi se en perspektivförskjutning mot ökade krav både på eleverna och - framför allt - på utbildningsanordnarna. Jag tycker att det är oacceptabelt som det nu ser ut på många ställen i landet. Både resultatet och arbetsmiljön är sådana att vi måste våga ställa högre krav, och andra krav, än vi gör i dag. Här har riksdagen en viktig uppgift. Många frågar också med rätta: Vart tar alla pengar vägen som vi faktiskt satsar på skolan? Vi satsar som bekant mest av alla OECD-länder. Men hur använder vi pengarna egentligen? Dels kan vi konstatera att det är skillnader mellan kommunerna när det gäller hur man väljer att satsa. Det skiljer mellan 36 000 och 78 000, har jag lärt mig, i de olika kommunerna. Men också inom kommunen skiljer det när det gäller hur man väljer att prioritera de medel som man faktiskt har. Där är det ju så som har sagts tidigare i dag att undervisningskontot minskar till förmån för andra konton. Det är lite allvarligt när man gör de prioriteringarna. Där hoppas jag att vi kan få se en förändring. Jag tror att när friheten och ansvaret parar ihop sig blir också prioriteringarna annorlunda. Därför är det som tidigare sagts också så att friskolorna väljer att satsa pengarna på undervisning medan andra skolor väljer att satsa på andra saker. Fru talman! När vi tycker att grundskolan är den allra viktigaste utbildningsformen så är valet mellan att ytterligare subventionera barnomsorgen för höginkomsttagare med statliga pengar och att satsa på skolans kvalitet ganska enkelt. I dag går remisstiden ut för förslaget om maxtaxa. Vi dömer ut det förslaget, och det gör också Riksrevisionsverket. Det är en svidande kritik som kommer i dag. Där efterlyser man t.ex. hur kommunernas kostnader faktiskt ska täckas. Det sägs vidare att det här missgynnar tillväxtområden och att förslaget sammanfattningsvis blir en gökunge som tränger ut andra, viktigare satsningar inom respektive kommun. Är det inte dags nu, skolministern, att låta den här gökungen lämna boet och lägga tanken på en statlig maxtaxa på hyllan? Kan vi inte i stället bli överens om att satsa på grundskolan genom att ge de rätta signalerna som vi kan göra från den här kammaren och ställa ut förväntningar på en högre kvalitet med bättre uppföljning och utvärdering? Slutligen, skolministern: Om Sverige ska bli en verklig kunskapsnation behöver vi skärpa oss på många områden och många plan. Vi måste ha fokus på elever med behov av särskilt stöd. Men vi måste faktiskt också våga ställa oss frågan: Hur stimulerar vi elever som är starkt studiemotiverade? Dessa elever tycker jag ofta glöms bort.
Fru talman! Vi har talat om den pedagogiska förskola som nu föreslås. Det är ett av de förslag som regeringen kommer med som jag tycker är bra. Det är bra att vi får en pedagogisk förskola för 4-5-åringar med cirka tre timmars pedagogisk verksamhet om dagen. Däremot är jag lika negativ som föregående talare till förslaget om maxtaxa för övrig barnomsorg. Det är en konstig prioritering i dag när kommunerna så väl behöver de pengar de kan få till insatser inte minst på skolans område. Om vi får en bra utvärdering som verkligen fungerar så behöver vi inte vara rädda för mångfalden. Då behöver vi inte vara rädda för fristående skolor. De kommer tvärtom att visa att de tillför kvalitet. Däremot tror jag inte på vare sig öronmärkta pengar, mer än av tillfällig natur, eller på nationell skolpeng. Det skulle bli ett stelt och oflexibelt system. Jag tror att vi kan utveckla det decentraliserade system vi har börjat med om vi får en utvärdering som fungerar. Jag efterlyser fortfarande en del konkreta förslag från skolministern. Den här avstämningen i den nya grundskolan som skulle bli i årskurs 5 med nationella prov och test på hur det gick för eleverna, den har i princip uteblivit. Jag tycker nu att det är dags att införa en sådan här avstämning - fast tidigare, redan i årskurs 3. Är skolministern beredd att föreslå en ordentlig avstämning av elevernas kunskaper i framför allt svenska och matte tidigt, de första åren, på det sätt som var tänkt när den här grundskolan infördes? Och är skolministern beredd att inför lärarutbildningen prioritera speciallärarutbildning? Det är två konkreta frågor som jag hinner med nu.
Fru talman! Jag ställde några frågor till skolministern, men jag kan förstå att det är svårt att hinna med att svara när det är många som frågar och vill debattera. Jag skulle dock vilja ställa frågan på nytt: Hur ser det ut i friskolorna? Vi har ju i alla fall några friskolor. Är förhållandet likadant där, att det är många elever som inte klarar att läsa och skriva? Likadant med frågan om fler vuxna eller färre elever per klass: Är skolministern beredd att arbeta för att det blir en ändring i det här förhållandet? Sedan är jag mycket intresserad av vilka särskilda insatser skolministern åsyftar när hon säger att sådana behövs på nationell och lokal nivå för att förbättra språkutvecklingen i skolan. Jag delar också föregående talares oro för och syn på maxtaxan. Jag befarar att kommunernas ekonomi kommer att bli än sämre och att det går ut över skolan.

Fru talman! Vi får återkomma med de fortsatta skoldebatterna under den riksdagsperiod som är. Jag ska i varje fall avsluta med att tacka skolministern för den debatt som nu har varit. Det är synd att utbildningsfrågor alltid ska diskuteras i skydd av mörkret. Det är en iakttagelse som jag har gjort och som jag skickar vidare till kammarkansliet. Får jag dessutom sträcka ut en hand till skolministern med en förhoppning att hon ställer upp på det förslag jag nu kommer med. Låt oss nu göra det första året i det nya millenniet, år 2000, till det goda språkets år. Som jag tidigare sagt är det nyckeln. Låt oss se till att ungdomar och barn i skolan ges nyckeln. Låt år 2000 bli det goda språkets år. Jag tror att vi kan komma överens om den formuleringen och det som riktmärke. Vi har nationella samlingar av annat slag. Vi kan ta den som vi har bevittnat förra veckan. som hade ".. om detta må ni berätta ." som sin grund. Låt oss komma överens om att göra år 2000 till det goda språkets år. Då tror jag att vi gör alla elever och alla som är i skolan en tjänst.
Fru talman! Hur var det nu, skolministern, med riktade statsbidrag? Det fick vi inte något riktigt bra svar på. Det är jag lite intresserad av. Det frågades här: Vad kan riksdagen egentligen göra åt kvaliteten i de svenska skolorna, som faktiskt styrs av kommunerna? Det är onekligen en relevant fråga. Riksdagen kan göra en hel del. Vi gör t.ex. gemensamt ett försök med ett avskaffande av timplanen, som jag tycker är alldeles utmärkt, och som förhoppningsvis får ett gott resultat. Det är jag för övrigt övertygad om. Det är en sak. Sedan är signalsystemet oerhört viktigt. Det som sägs från denna kammare, oavsett om vi fattar beslut eller inte, når utan tvekan ut till bänkarna och lärarrummen ute i skolan och till rektorsområdena. Därför är det viktigt att vi säger rätt saker. Det här med pengar är inte alltid svaret på alla frågor. Det har gått ett utmärkt program på radions P 1 för några veckor sedan om skolorna i New York enligt KIPP-modellen. Jag hoppas att skolministern har lyssnat på det. Det tycker jag är ett gott exempel på att förhållningssättet gentemot eleverna är det allra mest avgörande för resultatet. Det handlar om det sätt som man faktiskt undervisar på, vad man bestämmer sig för att åstadkomma och vilket förhållningssätt man ska ha gentemot eleverna, gentemot varandra, gentemot föräldrarna och gentemot skolan och att man tar ett ansvar för situationen. Vi får återkomma i en senare diskussion till hur ordningen och redan ska återföras till de svenska skolorna. Jag ser fram emot den, men till dess får vi nöja oss med den här diskussionen. Innan jag avslutar mitt anförande vill jag säga att jag hoppas att skolministern vill föra ut budskapet i skolorna att man ska aktivera sig också för ordning och reda enligt KIPP modellen, om skolministern förstår vad jag menar. Man ska ha ett förhållningssätt till eleverna som inte är uppifrån och från skolpolitikernas håll utan man ska trycka ned verksamheten och besluten på den lokala nivån.

Fru talman! Tomas Högström talade om det goda språkets år. Vi kan alla skriva under på att det är viktigt att vi ger våra barn ett riktigt och bra språk. Det är oerhört värdefullt i mötet med människor. Det tycker jag att vi ska arbeta med från de minsta barnen och genom hela vår barn och ungdomsskola. Förhållningssättet gentemot eleverna är, precis som jag sade i slutet av förra interpellationsdebatten med Per Bill, att vi måste ha eleven i centrum. Det är en av de saker som flera rapporter har pekat på. Där är vi inte i dag i skolan. En del skolpersonal har ett mycket bra förhållningssätt till eleverna, utgår från dem och har ett medbestämmande för eleverna. Det demokratiska förhållningssättet har vi alla ställt oss bakom i den värdegrund som står i vår läroplan. Den måste man arbeta med på olika sätt. Det gör man i den vardagliga situationen i klassrummen men också genom att fördjupa dialogen mellan barn och vuxna om vad de olika värderingsfrågorna egentligen står för. De vuxna måste också se det i perspektivet till sig själva. Det handlar också om de vuxnas möjligheter att ha ett demokratiskt förhållningssätt inom en skolledning, mot kommunpolitiker och mot riksdagspolitiker. Under dagarna om Förintelsen och i söndags vid utdelandet av pris från Olof Palmes minnesfond har dessa frågor understrukits hela tiden. Jag tror också alla politiker från alla länder är överens om det som Jerzy Einhorn sade. Det kanske inte blir i denna generation och kanske inte i nästa utan i nästnästa som vi för första gången verkligen kommer att ha ett samhälle där demokratin fullt har slagit igenom. Jag ser mycket positivt på att vi från alla partier ständigt understryker detta i våra debatter i riksdagen.

Fru talman! Göran Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att främja integrationen i det svenska samhället genom att tillåta olika religiösa och språkliga grupper att bedriva skola och vilka åtgärder jag avser att vidta för att främja mångfalden och det mångkulturella samhället inom skolans värld. Inledningsvis vill jag slå fast att det redan är så att olika religiösa, språkliga och etniska grupper tillåts att starta och driva skola i Sverige. Enskildas och organisationers rätt att grunda och driva skolor förutsätter att undervisningen svarar mot de krav och kunskapsmål som ställs från det offentligas sida. Fristående skolor ska, på samma sätt som offentliga, bygga på demokratisk grund, präglas av demokratiska värderingar, öppenhet, tolerans samt saklighet och allsidighet. För närvarande finns det 58 av Skolverket godkända fristående grundskolor med konfessionell inriktning och 29 med språklig/etnisk inriktning. Det innebär att närmare 20 % av de godkända fristående grundskolorna har språklig, etnisk eller religiös inriktning. Som svar på den andra frågan vill jag framhålla att vårt samhälle bygger på demokratiska värden som respekt, alla människors lika värde, jämställdhet, solidaritet och rättvisa. FN:s barnkonvention är ett grundläggande dokument även för skolan. Skolan har bl.a. i uppdrag att förmedla och förankra samhällets grundläggande värderingar. Genom samverkan, ansvar och utveckling ska skolan bli en skola för alla, där alla barns och ungdomars förutsättningar tas till vara. Det är en skola som bygger på en gemensam värdegrund och som präglas av demokratiska värderingar, tolerans, respekt och förståelse för andra. För att stödja och stimulera arbetet med värdegrunden i förskola, skola och vuxenutbildning har jag tagit initiativ till Värdegrundsprojektet, som startade i februari 1999. Syftet har varit att de grundläggande och för samhället gemensamma värderingarna, fastslagna i läroplaner, uppmärksammas på olika sätt i skolan. Värdegrundsprojektet ska stödja och stimulera det lokala arbetet med värdegrunden i förskola, skola och vuxenutbildning. Bl.a. har välbesökta konferenser anordnats om värdegrunden i en mångkulturell miljö och för att stimulera sektorsövergripande samarbete kring värdegrunden. Tre böcker som ska fungera som diskussionsmaterial för olika åldrar tas fram. Ungdomar har på olika sätt knutits till projektet. Det finns ett ungdomsråd, och 4 000 barn och ungdomar har inbjudits att tycka och tänka kring värdegrunden i både bild och text. Projektets slutbok samt åtgärdsrapport kommer i mars. Mot bakgrund av de åtgärder som pågår finner jag inte anledning att vidta några särskilda åtgärder av det slag som interpellanten efterfrågat.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Statsrådet Wärnersson framhåller här att det redan i dag är tillåtet för olika språkliga och religiösa grupper att bedriva skola. Det är förstås korrekt i strikt formell mening. Jag borde kanske i stället ha frågat vad statsrådet avser att göra för att öka möjligheterna att starta fristående skolor på etnisk, religiös eller språklig grund. Min interpellation kom till på grund av statsrådets motsträviga partikamrater i Göteborg som röstat ja till kristna friskolor, vilket i och för sig är bra, men inte till muslimska och arabiska skolor. Jag citerar vad statsrådet Wärnersson säger i sitt svar: "Enskildas och organisationers rätt att grunda och driva skolor förutsätter att undervisningen svarar mot de krav och kunskapsmål som ställs från det offentligas sida. Fristående skolor ska, på samma sätt som offentliga, bygga på demokratisk grund, präglas av demokratiska värderingar, öppenhet samt saklighet och allsidighet." Här kan vi alltså vara överens, eftersom jag utgår från att skolministern inte tycker att muslimska eller arabiska skolor inte skulle uppfylla de här kraven på demokrati, mångfald osv. Statsrådet kan givetvis inte kommentera enskilda ärenden, men jag skulle ändå vilja veta hur statsrådet ställer sig till lokala politiker som avstyrker friskoleansökningar med hänvisning till att skolorna har kulturell, etnisk, språklig och religiös inriktning. I svaret på min andra fråga anar jag mellan raderna ett slags förhärligande av en enda enhetlig skola som varande fostrans och lärandets urmoder. Anser alltså statsrådet verkligen att en enhetlig skola bättre garanterar demokrati och mångfald än vad en mångfald av skolor skulle kunna göra? Statsrådet hänvisar i sitt svar vidare till konferenser om värdegrunden i en mångkulturell miljö. Jag är alldeles övertygad om att de här konferenserna är bra, viktiga och att de bidrar till förståelse. Men hur tror statsrådet att olika kulturer i vårt land ska kunna utvecklas självständigt om de inte ges tillfälle att fritt utövas?
Fru talman! När jag läser svaren på de två frågor som Göran Lindblad har ställt tycker jag att jag kan hålla med om praktiskt taget allting. Men det är väldigt lite konkretion i svaren. Jag tänker på den andra frågan om vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att främja mångfalden och det mångkulturella samhället inom skolans värld. Vi vet ju att enhetskulturens tid är förbi sedan länge i vårt land. Vi tycker t.o.m. att det är bra med mångfald och att det mångkulturella samhället är berikande för alla och envar. Ändå vet jag genom en hel del studiebesök i skolorna att det mångkulturella samhället i praktiken ofta uppfattas som ett störande inslag i verksamheten. Därför är det väldigt viktigt att man tillåter den här mångfalden genom att också olika religiösa och språkliga grupper får ha egna skolor, precis som berörs i den första frågan. Det har ju statsrådet inte heller något emot, utan hon är positiv till det. Men svaret på den andra frågan är väldigt allmänt hållet. Alla måste kunna hålla med om detta att verka för demokrati i skolans värld och i vårt land. Jag skulle vilja ha lite mer konkretion. Nog är det väl bra - tycker inte statsrådet det - för mångfalden och det mångkulturella samhället att vi verkligen har många olika skolor nu, inte minst friskolor på olika religiösa och språkliga grunder? Det skulle inte skada om statsrådet säger någonting positivt om de här skolorna också som svar på den andra frågan. Det är inte en allmän uppfattning i alla lägen att så är fallet. Därför är det viktigt, när vi kommer med signaler från den här kammaren, att vi säger att det här är positivt för mångfalden och för det mångkulturella samhället inom skolans värld.
Fru talman! Sedan 1993 har ca 500 friskolor startats. Man kan ju fråga sig varför det är så många som vill studera i friskolan. Varför är det så många pedagoger som vill arbeta i friskolan? Jag återkommer till den fråga som jag egentligen ställde redan i den förra debatten. Hur ser läget ut när det gäller elever som inte klarar betyget Godkänd i friskolan? Delvis vet jag ju svaret, men jag vill ändå få det vidimerat av skolministern. Vi kristdemokrater tror att det är oerhört viktigt att människor själva får välja mellan olika skolor. Ändå är det många kommuner, inte minst uppe i norr, som envist säger nej till friskolor. Jag skulle vilja fråga skolministern vad skolministern avser att göra för att få en förändring av detta och få en större mångfald när det gäller människors möjlighet att välja skola.
Fru talman! Jag har följt debatten om de fristående skolorna och deras varande eller icke varande under många år, och den pågår fortfarande. Människor har olika uppfattningar om vi ska ha fristående skolor eller inte. Det jag står för nu är de beslut, de lagar och de förordningar som vi har i dag. Det system vi har i dag innebär ett nationellt ansvar. Vi har möjlighet att ansöka. Det är Skolverket som ytterst fattar beslut om möjligheten att ha fristående skolor. Människors enskilda uppfattning om detta tar jag inte in i debatten. Jag tycker att det är viktigt att det finns mångfald inom alla våra skolor. Vi har ju också fått en ökad mångfald inom skolan. Det är inte så hemskt många år sedan som man inom de kommunala skolorna för första gången mötte ordet profilskola. Man sade att det är positivt att man också lägger mer tyngd på en inriktning av skolan. När den debatten en gång började möttes den också av motstånd. Man sade att det inte skulle gå och att alla måste göra precis likadant. I dag tror jag inte att det finns någon som ifrågasätter att vissa skolor väljer att ha en miljöprofil, en musikinriktning eller vad det nu kan vara. Det finns även matteskolor. Jag tycker mångfalden i alla dess former är positiv. Det är därför jag också tror på det styrsystem som vi har i dag med en övergripande läroplan och övergripande kursplaner som inte är detaljstyrande utan som verkligen ger en möjlighet att göra den här fria tolkningen. Jag tror också på det försök som vi pratade om tidigare i dag med att använda timplanen på ett friare sätt. Därmed kan vi utöka möjligheten att skapa profiler och inriktningar. För mig gäller det att använda de möjligheter och de ramar som finns såväl för den kommunala som för de fristående skolorna. Om man ser historiskt på utvecklingen av de fristående skolorna och det bidragssystem som vi har, kan man konstatera att vi inte har kunnat hittat något annat land som har ett så generöst bidragssystem i ett likställande mellan de offentliga skolorna och de fristående. I det avseendet är Sverige unikt. Det är också ett tecken på att det finns en acceptans. Inriktningen av bidragssystemet är ju utformad i ett elevperspektiv. Det ska vara lika möjligheter för elever att nå resultat oavsett om man går i en kommunal eller i en fristående skola. När vi sedan jämför resultaten måste vi också titta på vad det är vi jämför. Vi har i dag ungefär 450 fristående grundskolor och 6 000 kommunala. I det perspektivet är det svårt att säga om den ena är bättre eller sämre än den andra när det gäller resultat. Av 6 000 kommunala skolor skulle jag lika gärna kunna plocka ut 450. Jag tycker inte att det ger en rättvis bild. Jag skulle kunna redovisa resultat från vissa av de här skolorna som inte är så bra. Gör vi en jämförelse nu kan vi också se att det är ett lite bättre resultat i de fristående skolorna än i de kommunala. Men det är min uppfattning att underlaget för att göra jämförelser är för litet. Det är för ojämna proportioner. Vi har nu också några få fristående grundskolor som är inriktade på elever med dyslexi och andra svårigheter. De eleverna kanske är mer spridda ute i de kommunala skolorna. Jag går inte gärna in på det. Det viktiga är att vi följer upp och gör utvärderingar av båda formerna av skola.
Fru talman! Människor tycker olika, säger skolminister Ingegerd Wärnersson. Men då är det väl bäst att man låter människor få tycka olika och att man också applicerar det i verkligheten. Låt människor bestämma! Ge makten tillbaka till människorna! Inför en nationell skolpeng och låt människorna själva välja! Då har vi löst problemet med vilka skolor som är bra och vilka som är dåliga. Människorna väljer själva. Det gäller i allra högsta grad människor i utanförskap, i förortsområdena. Det gäller bland svårt utsatta människor, människor som har kommit hit från andra länder och som inte kommer in i det svenska samhället. De måste ju ges chansen. De kommer inte att kunna få chansen om vi inte ger dem makten att själva få bestämma. Jag var inte inne på enskilda ärenden. Avsiktligt frågade jag statsrådet Wärnersson hur statsrådet generellt ställer sig till att kommunalmän, lokala politiker av vilken partifärg det vara må, någonstans i landet eller på flera håll säger att man avvisar friskoleansökningar med hänvisning till att skolorna är kulturellt, etniskt, språkligt och religiöst inriktade. Hur ställer sig statsrådet till det förhållandet om det uppstår någonstans i landet? Vi behöver inte gå in på enskilda fall. Jag frågade också om statsrådet verkligen anser att en enhetlig skola bättre garanterar demokrati och mångfald än vad en mångfald skolor gör. Jag fick inte heller svar på den frågan. Det vore rätt intressant att få veta vad statsrådet tycker på den punkten.
Fru talman! Skolans uppgift är ju att lära ut, att förmedla kunskaper. Men för att skolan ska kunna göra detta måste det också vara en integrering i skolan så att alla känner delaktighet. Segregering, motsatsen, är ju det sämsta som finns. Det har faktiskt visat sig att friskolorna bidrar till integrering. Där kan alla hitta sin roll. Man kan känna sig hemma i en skolmiljö där man tidigare kände sig utestängd därför att man hittar sin egen religiösa eller språkliga grupp. Sedan vill jag understryka det jag sade i mitt första inlägg, att jag i stor utsträckning delar skolministerns synpunkter på skolan när det gäller den gemensamma värdegrunden. Konferenserna är säkert också värdefulla. Jag vill inte spela ut de kommunala skolorna mot friskolorna eller vice versa. Vi menar att båda skolformerna behövs. Men friskolorna har ju kommit på senare tid och blivit ett alternativ för alltfler. Problemet är att de finns framför allt i storstäderna men i liten utsträckning på landsorten, där jag håller till dagligdags. Skolministern sade att hon inte vill ha någon uppfattning om enskilda människor och om vad de tycker i den här frågan. Det håller jag med om. Vad jag tog upp var i första hand inte vad enskilda människor tycker utan vad kommunerna har för uppfattning. I mitt eget gamla hemlän har kommuner nyligen avslagit ansökningar om friskolor. Dessbättre har Skolverket tillstyrkt, och det tycker jag är bra. Jag vill gärna ge Skolverket en eloge därvidlag. Men jag efterfrågar ändå skolministerns synpunkter på detta att det för integrering och främjande av mångfald i skolan även behövs olika huvudmän som har olika inriktningar i grunden. Det räcker alltså inte med ett slags huvudman. De olika huvudmännen behövs för att man ska få en rejäl integrering i skolan där var och en känner sig hemma. Vi har under senare år kommit en bit på väg genom att vi har fått ett antal friskolor med olika huvudmän.